Fru talman! Jag noterar från Margaretha af Ugglas första inlägg att i de stora, viktiga frågorna, där hon är tydlig, är vi ganska överens. Det är ju väl upplöjda spår vi talar om här. Hon talar om marknadsekonomi. Ja, gärna det, det är också vår metod och har alltid så varit. Men jag har litet svårt att upphöja den till samma dignitet som princip för vårt agerande som demokrati, för frihet och mänskliga rättigheter. Även Pinochet tillämpade på sin tid marknadsekonomi. Det är den sociala marknadsekonomin vi måste ha, både i tredje världen och i Europa. Förutom ideologiska trumpetstötar, om än i hovsammare toner än vid sidan av FN-talet, fortsätter ändå Margaretha af Ugglas att insinuera att socialdemokratin skulle varit passiv, både i regeringen och som parti, när det gäller utvecklingen i Östeuropa. Jag skulle vilja be Margaretha af Ugglas att låta fråga Adam Michnik och Jacek Kuron i Polen vem det var som gav dem stöd när de satt i fängelse. Fråga Solidaritet vem som skickade tryckpressar till dem när de jobbade underjordiskt, vem som finansierade och stödde deras kontor i Stockholm, det första som upprättades utanför Polen. Fråga Charta 77 och Listy i Tjeckoslovakien vem som gav dem stöd i hårda tider. Fråga Jelena Bonner om våra möten i New York och i Moskva flera gånger om hur vi skulle få ut Andrej Sacharov ur fängelset. Läs gärna Isma l Kadarés senaste bok från Albanien om våra samtal om hur vi skulle främja demokratin där. Jag skulle också kunna för utrikesministerns kännedom lämna över ett protokoll från arbetare som sitter i Internationella solidaritetsfonden som berättar om det stöd vi har gett Östeuropa, i miljonklassen, till alla östeuropeiska länder. Sedan tycker jag, fru talman, att det är litet fånigt att diskutera reseverksamhet utifrån felaktiga fakta. För att förebygga detta undersökte jag hur det utskottet jag nu sitter i har rest under den period som Margaretha af Ugglas satt där, sedan Utskottet har besökt tre västeuropeiska länder sedan 1982 och 22 länder i Östeuropa och utanför Europa, däribland Vietnam och Sovjetunionen. Jag säger inget annat om detta än att det är bra, men låt oss sluta med denna fåniga statistik. Till Ian Wachtmeister skulle jag vilja säga att han påminner litet om Gubbstrutten i Dagens Nyheter: ''Visst bryr jag mig om utlandet -- jag har sagt usch flera gånger''.

Fru talman! Det måste vara befriande för kammaren att jag inte varit lika duktig i mitt liv som Pierre Schori, och att jag inte heller företagit lika många fåniga resor, som tydligen tidigare företagits av ledamöterna härstädes.

Enligt Pär Granstedt blir alltså hjälpen bättre av att den går långt bort så att vi inte riktigt vet hur det gick med den -- eller vad är tankegången? Även om Pär Granstedts kommentar var egendomlig var den ovanligt tydlig för att komma från centern. Sedan har jag några frågor som jag hoppas utrikesministern kan besvara i dag. Jag förstår att det inte är så lätt, eftersom alla frågar och hon skall oavbrutet svara. Men annars får vi envist återkomma. Frågorna är följande: 1. Skall Sverige ge en procent av BNP till länder utanför Europa? Är det det som är politiken? 2. Skall denna typ av bistånd successivt höjas till två procent av BNP, såsom folkpartiet utlovat? 3. Kommer regeringen att se till att det görs en överskådlig sammanställning och analys av hur skattebetalarnas pengar används till u-hjälp och hur det har sett ut sedan exempelvis 1980 och framåt? Då kan man kanske också passa på att kartlägga alla ''fåniga'' resor. 4. Är regeringen beredd att ompröva SIDAs organisation och existens? Det räcker enligt min uppfattning inte med att SIDA långsamt börjat fatta att SIDA inte är till för att sprida socialism och offentlig byråkrati över världen. På SIDA biter nog inga osthyvlar. Då är det bättre med den lakoniska uppmaningen: Se nästa SIDA!

Fru talman! Man kan få uppfattningen att vi befinner oss i en väntsal på en resebyrå. Jag tycker det vore klädsamt om debatten hade en litet högre dignitet. Jag har inte fått något svar på mina frågor om folkomröstning och hantering av EG-frågan. Man sätter demokratins utveckling i världen högt, vilket jag också gör. Men om utvecklingen i Östeuropa är att betrakta som demokratins segertåg -- vilket jag också tycker -- är utvecklingen i Västeuropa att betrakta som demokratins återtåg. Den hantering som majoriteten av de politiska partierna i den svenska riksdagen gett EG-frågan i Sverige är definitivt att betrakta som ett demokratins återtåg i Sverige. Ansvaret faller tungt på alla ansvariga partier, anser jag. Margaretha af Ugglas talar om att alliansfriheten skall fortsätta att ha sin betydelse. Hur går detta ihop med EG-medlemskap som innefattar också ett kommande medlemskap i en militär allians? Sveriges röst i världen skall fortsätta att ljuda, säger Margaretha af Ugglas. Men det är ju så att EG talar med en röst i många frågor. Jag kan ta som exempel frågan om Sydafrika som Margaretha af Ugglas själv nämnde. Sverige hävdar att vi skall fortsätta med bojkotten. EG har för sin del upphävt bojkotten. Hade Sverige varit medlem i EG hade vi fått finna oss i att delta i upphävandet av bojkotten. Som ytterligare exempel kan jag ta att i FNs generalförsamling i september 1991 talade emot ett antal u-länders förslag att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utarbeta regler om en ny ekonomisk världsordning. Han, dvs. EGs talesman, och talesmannen för USA rekommenderade att punkten helt enkelt stryks från utskottets dagordning. Jag menar att de stolta deklarationer man gör om solidaritet i världen globalt inte går ihop med ett medlemskap i EG. EG bygger inte på solidaritet, utan på konkurrens och på att främja handeln, den handel som gynnar det egna kapitalet. Detta är faktiskt EGs kärna och har varit riktlinje när reglerna skrevs för hur EG skall fungera. Jag tycker att sammankopplingen mellan demokrati och kapitalistisk marknadsekonomi, som Margaretha af Ugglas talar om inte är riktig. Jag anser att grunden för demokrati är att man kan bygga politiska motvikter. Grunden är att man har representativa val och en fri arbetarrörelse. Utan dessa komponenter finns ingen demokrati. Det är inte särskilt klädsamt när vi kan konstatera att en kapitalistisk marknadsekonomi gått mycket bra att ha också i en diktatur. Risken är nu att vi får en kapitalistisk diktatur i Östeuropa, om inte Sverige kan öppna sig. I EG kan vi inte göra det.

Fru talman! Till Gudrun Schyman vill jag säga att marknadsekonomi inte är någon garanti för demokrati, men de går väl att förena. Vad vi vet är att socialism inte kan förenas med demokrati. Fru talman! Jag vill erinra Pierre Schori om de attacker från den dåvarande socialdemokratiska regeringen som följde på Bengt Westerbergs konstaterande att inget skulle mera gynna freden i Europa än att Sovjet blev en demokrati. Utvecklingen har visat hur rätt Bengt Westerberg hade i den frågan. Det gläder mig också att konstatera att inte endast moderaterna, utan även socialdemokraterna uppenbarligen gjort en helomvändning när det gäller inställningen till u-landshjälpen. Trots de ansträngningar folkpartiet, tillsammans med i detta fall centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna, hade för att upprätthålla uhjälpen, lade den socialdemokratiska regeringen fram och genomdrev i kammaren en politik som innebar en reducerad u-landshjälp. Ian Wachtmeister tycks endast se u-hjälpens baksida. Han undrar varför länder måste ligga långt borta för att kunna få hjälp. Han glömmer, tycker jag, det fundamentala, nämligen att det finns en stor ekonomisk skillnad mellan det norra och det södra halvklotet. Vilka rika länder är det han tänker på i närheten av de fattiga på det södra halvklotet, som skulle kunna hjälpa de fattiga där? Han påminner mig i sitt uttalande om den förmögna franske politiker som mötte en fransk rösträttsdelegations krav på rösträtt med orden: ''Enrichissez vous!'' -- berika er, gör er rika. Uppenbarligen är hans och nydemokratis uppmaning till u-länderna: Hjälp er själva, vi -- i varje fall vi i nydemokrati, kommer inte att göra det. Det var bra att Margaretha af Ugglas underströk att EG med svensk medverkan skall vara en öppen gemenskap, öppen för omvärlden. Jag erinrar om att hon har stöd för den uppfattningen, inte minst bland Europas liberaler. Den liberala tyska utrikesministern Genscher betonade så sent som under generalförsamlingen att medlemskap i EG bör stå öppet för alla nationer med demokratiskt styrelseskick.

Fru talman! Tillåt mig först att välkomna Margaretha af Ugglas som utrikesminister. Jag noterar att det anförande hon höll här var mycket väl balanserat. Det var inte oväntat. Margaretha af Ugglas representerar en bra regering. Jag tror att detta är en bra utgångspunkt för den svenska utrikespolitiken under de närmaste åren. Precis som Hadar Cars vill jag särskilt understryka det Margaretha af Ugglas sade om vikten av att EG-samarbetet utvidgas till ett alleuropeiskt samarbete. Jag vill också understryka vikten av ett starkt svenskt engagemang på detta område. Under sommaren har vi i vårt närområde fått tre nya grannstater, som har fått sin självständighet. Även om det redan tidigare funnits program för ekonomiskt stöd till Baltikum är det klart att nu måste det svenska samarbetet med Baltikum få en helt annan inriktning och helt andra dimensioner än tidigare. Det måste blir mera jämförbart med det nordiska samarbetet, men naturligtvis med andra förutsättningar eftersom det är fråga om fattigare länder. Det skulle vara intressant om Margaretha af Ugglas får tillfälle här att ytterligare utveckla hur regeringen tänkt sig detta intensifierade samarbete med våra nya, självständiga grannar på andra sidan Det är också glädjande att moderaterna nu ställer upp på ett vaktslående kring enprocentsmålet. Jag skulle gärna vilja be att få ett konkret besked från socialdemokraterna i denna kammare om hur de kommer att ställa sig. Kommer socialdemokraterna att stödja regeringens strävan att återställa enprocentsmålet? Eller kommer man att förena sig med nydemokrati i en nejsägarallians i fråga om detta? Det vore bra med ett klart besked från Pierre Schori vad gäller om vi kan få ett omtänkande från socialdemokraterna på den punkten. Ian Wachtmeister blev naturligtvis upprörd över att jag beskyllde nydemokrati för kall cynism när det gäller biståndet. Men jag vidhåller detta. Anledningen är inte den att nydemokrati vill använda enskilda organisationer för bistånd. Det vill vi alla, och det görs också i stor och växande utsträckning. Vi har varit pådrivande på den punkten. Anledningen är i stället att nydemokrati vill skära ned biståndet till de mest nödlidande folken i världen till hälften. Det är verkligen att ta från dem som bäst behöver det. Att man sedan kan hitta andra bra ändamål för pengarna må vara hänt. Men nydemokrati vill försämra för dem som har det allra sämst i världen, och det är kall cynism.

Fru talman! Jag har läst en bok av Pierre Schori. Den handlade om Centralamerika. Jag ser nu fram emot att få läsa nästa bok, som kommer att heta ''Den rätta bilden av socialdemokratisk utrikespolitik''. Jag skall läsa den med stort intresse. Men, Pierre Schori, jag är också beredd att se framåt. Jag välkomnar att Pierre Schori i sitt anförande så mycket framträdde som den gode europén. Jag tror att detta kan ge en god grund för en intressant dialog i framtiden i fråga om vår utrikespolitik. Jag välkomnar också att Pierre Schori i sin analys var så öppen för ett framtida utrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt samarbete i Europa. Jag tycker att det var mycket värdefullt. Hadar Cars har i stor utsträckning samma inställning som jag själv i Europafrågor. Vi har ofta diskuterat Europafrågor, och vi ser i hög grad på dessa frågor på samma sätt. Vi ser båda med ganska stor entusiasm på det samarbete som utvecklas i Europa och på den grundval, de värderingar, den humanistiska europeiska synen som ligger till grund för samarbetet. Hadar Cars frågade mig om Jugoslavien. Sverige deltar i den observatörsstyrka som arbetar nere i Jugoslavien. De kallas egentligen monitorer. Vi har fem svenskar som deltar i styrkan. Vi anser att huvudlinjen i denna fråga för svenskt vidkommande måste vara att stödja EGs fredsansträngningar. EG agerar ändå med en betydande bestämdhet i frågan och har blivit litet grand av ESK-processens operativa arm visavi Jugoslavien. Det förestår nu ett antal möten, bl.a. ett viktigt på fredag, där samtal skall föras med representanter för de olika jugoslaviska republikerna. Jag menar att Sverige i största möjliga utsträckning måste stödja EGs ansträngningar i den här frågan. I Gudrun Schymans inlägg upptäckte jag något som kanske inte är så vanligt, nämligen att hon och jag delvis har en något likartad analys. Jag tyckte mig nämligen höra att Gudrun Schyman sade att internationaliseringen av ekonomin kräver en internationalisering av det politiska beslutsfattandet. Detta är också min åsikt. Sedan skiljer sig naturligtvis vår uppfattning väldigt mycket vad gäller innehållet i den europeiska gemenskapen, demokratin, medborgarskapstanken och vad det kommer att innebära också för svenskar att bli delaktiga i detta. Jag vill också säga till Gudrun Schyman att jag tror att det är alldeles klart att de mindre staterna i EG, just de mindre staterna, icke alls upplever att de har förlorat i suveränitet. De upplever något helt annat, nämligen att de har vunnit i inflytande och vunnit möjligheten att få delta i ett europeiskt beslutsfattande där de tidigare betraktades som lillebröder. Jag tror också att detta kan gälla för Sverige. Visst kommer vi att avstå en del av vårt suveräna beslutsfattande till gemensamma organ. Vi har en stor möjlighet att vinna i europeiskt beslutsfattande. Jag var glad att Pär Granstedt tog upp frågan om det baltiska samarbetet. Det är ett av de områden där den nya utrikesledningen måste ta nya friska tag, gripa sig an dessa frågor både organisatoriskt och på andra sätt. Jag tror att det är mycket viktigt -- och jag vet att även Pär Granstedt är av den uppfattningen -- att vi i detta sammanhang arbetar tillsammans med de nordiska länderna. Jag kommer själv nu att resa till Danmark, Norge och Finland. I början av riksdagens lediga vecka -- jag går fortfarande själv mentalt i ett slags riksdagsschema -- reser jag till de baltiska staterna. Den gamla regeringen föreslog en form av kommissioner för samarbete med de baltiska staterna. Vi skulle för vår del vilja kalla dem samarbetsgrupper. Detta är något som måste komma i gång, och ett huvudsyfte med mina besök i de baltiska staterna kommer alltså att vara att inleda det samarbete som nu måste komma i gång i mycket praktiska, rejäla termer. Jag tror att Sverige kan spela en stor roll om vi är villiga att göra det. Jag menar att hela det svenska samhället måste engagera sig på bred front. Det måste vara fråga om hela det svenska samhället. Vi skall inte tro att detta är någonting som staten kan göra allena, det är helt fel. Det är företag, organisationer, universitet, enskilda, samanslutningar och individer som skall göra en insats i samarbete med de baltiska länderna. Det finns ett internationellt intresse för Sveriges relationer och förbindelser med de baltiska staterna. Canada har t.ex. frågat oss om vi kan hjälpa till att förmedla bistånd och kontakter med de baltiska staterna. Jag tror att vi har en stor roll att spela i det här sammanhanget. Att jag nu tar Ian Wachtmeisters frågor sist har inget att göra med någon ringaktning, utan det är endast så att de frågor Ian Wachtmeister har ställt till mig närmare berör min ämbetsbroder, nämligen Alf Svensson i hans egenskap av minister för utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Jag vill bara kort säga till Ian Wachtmeister att jag för egen del önskar en utvärdering av många biståndsprojekt och en utvärdering av svenskt bistånd. Alf Svensson får ge uttryck för sina tankar så småningom. Jag tycker att Ian Wachtmeister ställde en mycket väsentlig fråga. Har den svenska ekonomin råd med både enprocentsmål i fråga om biståndet till tredje världen och ett ökat bistånd till Central och Östeuropa, vilket är något som den nya regeringen önskar? Mitt svar på den frågan är att det beror på i vilken utsträckning den nya regeringen blir framgångsrik i förnyelsen av den svenska ekonomin. Här finns ett klart samband mellan våra internationella åtaganden och hur vi sköter oss själva på hemmaplan.

Fru talman! Jag tackar för reklamen för boken, men den är tyvärr slutsåld. Till Pär Granstedt vill jag säga att socialdemokratin alltsedan 1962, när den socialdemokratiska regeringen lade fram proposition 100 om den svenska biståndspolitiken där man lade fast målet 0,7 % av BNP enligt FNs rekommendation och sedan 1 %, har stått fast vid detta. Pär Granstedt vet nog att det inte är socialdemokratin som är problemet när det gäller enprocentsmålet, utan det har tidigare varit moderaterna. Jag skulle därför vilja be honom att hålla ihop regeringskrafterna, så skall vi nog tillsammans kunna hålla Sveriges fana högt i dessa sammanhang. Till Ian Wachtmeister skulle jag vilja säga att jorden faktiskt är rund, inte platt som en estrad. Vad man betraktar som varande långt borta, som fjärran länder, beror faktiskt på var man råkar ha blivit född. De flesta människor är inte födda här i Sverige utan ganska långt borta. De tycker att Ian Wachtmeister befinner sig i fjärran land långt borta, och det är de nog väldigt glada för. Det hade varit viktigt och det är viktigt att utrikesministern kraftfullt tar upp även solidaritetspolitiken och inte bara fördelar det till Alf Svensson, som jag har höga förhoppningar om. Det är viktigt därför att nydemokrati ju på något sätt ingår i regeringsunderlaget. Vår solidaritet behövs i dag mer än någonsin. Mer än en miljard människor lever nu i absolut fattigdom. Varje dag dör tiotusentals barn i onödan. Varje dag går minst 800 miljoner av våra medmänniskor hungriga. Varje dag skapas tusentals flyktingar, som flyr undan terror, tortyr, fängelse eller förintelse. De bildar nu tillsammans ett slags globalt trasproletariat, som riskerar att hamna i ett svart hål av likgiltighet och utarmning, bortom kärlek och framtidshopp. Vi kan inte förbli som stenstoder inför denna sociala vulkan och ofattbara nöd. Det är inte ''charity'', Ian Wachtmeister, dvs. välgörenhet, utan snarare i Bengt Lidners anda, som för 200 år sedan sade: ''På Novaja Semljas fjäll, i Ceylons brända dalar, varhelst en usling finns, är han min bror, min vän.'' Vi kan och vi måste handla, av solidaritet med våra medmänniskor men också av egennytta, ty vi kan aldrig bygga någonting av värde och varaktighet i Sverige eller i Europa om inte också folken i Latinamerika, Asien och Afrika får del av ekonomisk och social utveckling. Fred, medmänsklighet och demokrati börjar här hemma, i våra sinnen, i vår omgivning och i denna församling. Raoul Wallenberg vigde sitt liv åt visionen om en bättre värld: ''Låt oss samarbeta i övertygelsen om att vårt arbete har en mening utöver det trångt individuella och att det också betytt något för mänskligheten.'' Den maningen gäller också i dag,

Fru talman! Jorden är rund, konstaterar Pierre Schori. Jag tackar för den intressanta upplysningen och förstår att han har upptäckt det på många av sina fåniga resor. Hadar Cars tackar jag för en annan lektion -- folkpartiet brukar bestå oss med sådana. Den här gången handlade det om skillnaden på norr och söder. Det där hade vi läst på innan vi kom in i riksdagen, så det vet jag också ungefär vad det är. Jag skulle vidare bli mycket glad om fjärran uländer blev framgångsrika och gärna rika. Jag kan bara konstatera att de definitivt inte har blivit det på den u-hjälp som vi har varit med om att ge dem. Så till nästa sida. Pär Granstedt vidhåller att vi är cyniska. Jag vidhåller att han har lika fel som förut men att han är tydlig -- vilket är unikt. Han vill inte tala om att ge hjälp till rätt saker och på rätt sätt, utan han vill tala om något annat. Jag tycker att det är viktigt att tala om hur vi skall göra mest nytta i världen -- det är det vår u-hjälp skall handla om, inte om något annat. Till Gudrun Schyman vill jag säga, att utan äganderätt finns det heller ingen demokrati. Personligen föredrar jag vidare den demokrati som finns i EG framför den som inte finns i Kina och Sedan vill jag ta upp en annan sak. Internationella terroristorganisationer opererar från svenska baser. Förhållandet tycks vara välkänt hos såväl svenska som utländska myndigheter. Det är, som ledamöterna känner till, skrattretande enkelt för dem som vill att ta sig in i Sverige. Min fråga är hur den svenska regeringen tänker företräda Sveriges intressen, som förhoppningsvis inte sammanfaller med dessa terroristorganisationers. Jag hoppas att den tid är förbi då terrorister fick öppna egna kontor och ha egna trupper i Sverige, den tid då vi fick vara tacksamma för att beväpnade terrorister inte kom glidande genom Stockholm i sjuglasvagnar.

Fru talman! Jag vill bara kort säga till Hadar Cars och Ian Wachtmeister, att socialism kan förenas med demokrati. Det heter då demokratisk socialism och bygger på fria val och en fri arbetarrörelse. Flera här har talat om vad EG skall vara. Både Pär Granstedt, Hadar Cars och utrikesministern sade att EG skall vara öppet, samarbetande, solidariskt, osv. Det är fromma förhoppningar. Titta på vad EG är! Vilken handelsorganisation i den internationella handelspolitiken är det som sätter stopp för tredje världens länders möjligheter att få ordentligt betalt för sina råvaror? Jo, det är EG, som har saboterat GATT-förhandlingarna. Vem är det som i dag sätter stopp för att de östeuropeiska länderna skall få fri tillgång till en västeuropeisk marknad och ekonomi för att sälja sina varor? Jo, det är EG. Den organisation som EG är i dag, med de intentioner som man har, permanentar den globala ojämlikheten. Man kör vidare på traditionella spår, som bygger på en ohejdad materialistisk tillväxtekonomi, en kapitalistisk marknadsekonomi, som leder till utslagning, till förtryck, till rovdrift på människor och miljö. Detta är sanningen om det EG som existerar i dag. Om ni tror att det är ett resultat av att man inte vet bättre i EG och att vi, ädla svenskar, som vet bättre, skall ändra på detta när vi blir medlemmar i EG, måste jag säga att ni är ytterst naiva. Jag tror inte att det är så att detta är ett resultat av att man inte vet bättre, på samma sätt som det inte är ett resultat av att man inte vet bättre att barnomsorg och föräldraförsäkring inte är utbyggda och att kvinnors representation i förvärvslivet är så dålig i Europa. Detta är naturligtvis ett resultat av politiskt fattade beslut, av politiska majoriteter i de medlemsländer som i dag tillhör EG. Detta är en politisk union och ingenting annat. Margaretha af Ugglas har uppfattat mig rätt när jag säger att internationaliseringen av ekonomin, som EG är ett av många uttryck för, kräver en internationalisering av politiken, men till skillnad från Margaretha af Ugglas tycker jag inte att vi skall använda oss av samma organisationer. Vi som i Sverige vill skapa motvikter till den politiska ekonomin, till kapitalets vilja att hävda sig i politiken går inte in i Arbetsgivareföreningen för att där bedriva ett motarbete, utan vi bygger upp våra egna organisationer, i form av politiska partier, fria fackföreningar och liknande. Detta kan vi inte göra inom EG. Därför skall vi välja andra sätt att förhålla oss till den internationaliserade ekonomin. Vi skall bygga vårt eget internationella samarbete och våra egna organisationer, som bygger på en folklig grund och på varje lands självbestämmanderätt. Nationellt oberoende är centralt i den internationella politiken. Det kan vi lära av utvecklingen i Östeuropa, och jag förstår inte varför ni inte kan applicera den också på Sverige och Västeuropa.

Fru talman! Kära Gudrun Schyman! Skulle tulpaner och rosor kunna förenas, hade vi också sett en tulipanaros. Det har vi inte. Herr Wachtmeister hävdar att nydemokrati inte behöver några lektioner, att man har läst på om bl.a. förhållandena mellan nord och syd. Det är möjligt, men nydemokrati har uppenbarligen inte tagit till sig innehållet i det som man har läst, och det känner jag anledning att påpeka från denna talarstol. Pierre Schori hävdar att enprocentsmålet var någonting som socialdemokraterna ställde upp, och det är riktigt. Men det genomfördes under den tid när det fanns en liberal biståndsminister, och det urholkades så att hjälpen kom att underskrida 1 % på initiativ av en socialdemokratisk regering. Det återställs nu, när liberaler på nytt utgör en del av regeringen. Det är vackert med citat, men det är inte så dumt om man också håller sig till sanningen. Pär Granstedt sade i sitt första inlägg att det var värdefullt att barriärerna mellan Öst och Västeuropa togs bort. Jag vill gärna tolka det som ett stöd för det jag uttalade om nödvändigheten av att undanröja svenska hinder för import av bl.a. Det är bra att Sverige stödjer den europeiska gemenskapens ansträngningar att åstadkomma fred i Jugoslavien. Inom EG diskuterar man också en utveckling av de ansträngningar som görs. Det talas där bl.a. om en väsentlig utvidgning av de personella insatserna. Man överväger om gemenskapen skall införa sanktioner mot den eller de parter -- i realiteten handlar det om Serbien -- som vill uppnå politiska mål med militära medel. Man diskuterar inom EG förutsättningarna för ett erkännande av Slovenien och Kroatien som självständiga stater. Jag tycker som sagt att det är bra om Sverige följer den europeiska gemenskapen och tar intryck av den debatt som där förs. Det är också min förhoppning -- det vill jag gärna understryka -- att Sverige inte bara följer debatten utan också i samtal utvecklar sin syn i de här olika avseendena, så att vi på det sättet, även innan vi blir medlemmar, söker påverka den politik som europeiska gemenskapen för. Jag inser att det är svårt att hinna utveckla det från kammarens talarstol, framför allt på den korta tid som vi har till vårt förfogande, men jag är övertygad om att så också sker i verkligheten.

Fru talman! Jag tycker att det var värdefullt att höra vilka ansträngningar den nya regeringen gör att bygga upp ett brett samarbetsprogram med Baltikum. Jag instämmer i det Margaretha af Ugglas sade, nämligen att det här naturligtvis är någonting som måste beröra hela det svenska samhället: staten och alla dess organ som kan beröras, landsting, kommuner, det enskilda näringslivet, föreningslivet. Samarbetet här måste verkligen ske på full bredd, precis som det nordiska samarbetet av tradition gör. Sedan kan jag inte låta bli att något lägga mig i dispyten om EG. När Gudrun Schyman skildrar EGs totala ruttenhet gör man naturligtvis reflektionen att den här debatten inte mår bra av alltför våldsamma överdrifter åt vare sig det ena eller det andra hållet. Framför allt är det viktigt att slå fast att EG är vad dess medlemsstater gör det till. EG är uppbyggt av medlemsstater och av företrädare för de europeiska -- ännu så länge västeuropeiska -- folken. När Gudrun Schyman säger att EG är någonting som bara tjänar profit, som stöter ut uländer, som bär sig allmänt illa åt på världsscenen, är det följaktligen detsamma som att säga att de övriga västeuropeiska folken är så ruttna att vi inte kan samarbeta med dem -- det är trots allt medlemsfolken som avgör EGs politik. Vi har faktiskt inte den inställningen. Vi granskar för och nackdelar med ett EG-medlemskap på ett kritiskt sätt, men att man generellt anser att man inte kan ha ett intimt och nära samarbete med övriga västeuropeiska länder tycker jag är svårt att acceptera. Sedan, fru talman, måste jag säga att det är klart att det värmer ens hjärta när man lyssnar på Pierre Jag instämmer i de värderingar han ger uttryck för. Men vad som bekymrar mig är att den socialdemokratiska verkligheten har varit så annorlunda. Det som har hänt sedan 1982 är att socialdemokraterna två gånger lagt fram förslag som inneburit att vi skulle gå ifrån enprocentsmålet och fått dessa förslag stoppade i riksdagen. Sedan har man med moderaternas hjälp lyckats driva igenom att östbistånd och flyktinghjälp skall finansieras genom att man tar de pengar som vi lovat till tredje världens fattiga länder. Det är verkligheten. I dag finns det därför här i kammaren två partier som står för att biståndet till Central och Östeuropa skall finansieras genom att vi tar pengar som vi avsett för tredje världens länder. De två partierna är socialdemokraterna och nydemokrati. Jag begär ett klart besked från socialdemokraterna: Är ni beredda att överge er tidigare ståndpunkt och ansluta er till den nya regeringens linje att biståndet till Central och Östeuropa skall finansieras utanför enprocentsmålet?

Fru talman! Pierre Schori uttrycker sin solidaritet i poetiska termer. Svensk utrikespolitik måste bäras av visioner, av fasta värderingar. Men den måste också vara förankrad i verkligheten, den svenska lika väl som den internationella. Alltför litet har, tycker jag, sagts i svensk debatt om hur den försämrade svenska ekonomin i själva verket urgröper det reella innehållet i t.ex. vad vi gör för tredje världen i form av biståndspolitik. Jag tycker också att det är värt att uppmärksamma att det finns många u-länder som har lyckats. De har samtliga tillämpat marknadsekonomi. Alla är inte demokratier, men de flesta av dessa länder är också på väg mot demokrati. Vad de fattiga människorna i de allra fattigaste länderna i många fall behöver är faktiskt ett bättre styrelseskick: demokrati, fria val, att slippa fruktan för förföljelse, att slippa fruktan att hamna i fängelse. Då kan också en ekonomisk utveckling starta. Jag menar att det finns -- det skall vi vara mycket uppmärksamma på -- en glädjande utveckling mot demokrati också i t.ex. Afrika. Jag menar att vi skall ta till vara de bättre möjligheter för svensk biståndspolitik som öppnar sig genom att demokratin får fotfäste också i tredje världen. Det är naturligtvis regeringsdeklarationen som är svaret på de många frågor som har ställts. Det är regeringsdeklarationens ord som gäller och som gäller för den politik som vi är beredda att arbeta för i framtiden.

Fru talman! Låt mig börja med att gratulera Det är alltid en glädje att se duktiga kvinnor på kvalificerade poster. Av naturliga skäl har jag några frågor att ställa till vår nya utrikesminister. Jag vill gärna ge utrikesministern en eloge för hennes uttalande i FN att de ofantliga och betungande kostnaderna, förbundna med rustningarna, skall kunna frigöras för mänsklig utveckling och för ömsesidigt förtroende och även för hennes klara markering för en begränsning av handel med konventionella vapen. Det är positivt. Vi lever i en historisk tid, en tid när det kalla kriget är över och det ser ut som om kapprustningen har ersatts av en tävlan i nedrustning mellan de två supermakterna. Konventionella vapen nedrustas markant i Europa. Också kärnvapen -- framför allt gamla sådana -- börjar försvinna från den internationella arenan. Men huvuddelen av kärnvapen finns kvar. Och något stopp för kärnvapenproven och därmed för utvecklingen av nya kärnvapen ställer USA inte upp på, inte heller Nedrustningen är inte något som kommer av sig självt utan genom starka folkliga krav och genom aktivt och konstruktivt arbete från såväl regeringar som individer. Inte heller fortsätter nedrustningen av sig själv, och den kan definitivt inte överlåtas på de stora militärmakterna att själva avgöra. Vad som för det första nu krävs är ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. Ett provstopp är själva nyckeln till verklig kärnvapennedrustning. Kärnvapenprovens verkliga syfte är att utveckla mer och effektivare kärnvapen. På förhandlingsbordet i Genève ligger ett svenskt, konkret förslag till avtal som jag lade fram i juli månad. Kommer regeringen att fullfölja detta svenska initiativ? Om inte, varför? För det andra behövs en kraftig begränsning av den internationella vapenhandeln. Det har Gulfkriget verkligen lärt oss. Vad som behövs är internationella normer under FN för att begränsa och kontrollera vapenhandeln, normer som måste involvera både köparland och säljarland och omfatta inte bara vapen utan också militär service och kunskap. Förslag om detta har jag i början av sommaren lagt fram från svensk sida. Kommer regeringen att fullfölja detta svenska initiativ? Om inte, varför? För det tredje är det viktigt att möta hoten mot vår miljö. Resurser som nu används för militära ändamål inom t.ex. forskning och utveckling, organisation och teknologi kan användas för att skydda och återställa miljön. Under mitt ordförandeskap har en FN-studie arbetat fram konkreta förslag inför FNs miljökonferens 1992. Kommer regeringen att fullfölja detta initiativ? Om inte, varför? Sverige har alltsedan Alva Myrdals dagar varit ledande i det internationella freds och nedrustningsarbetet, alltid med stöd av en stor majoritet av FNs medlemsländer men inte direkt applåderade av supermakterna -- snarare tvärtom. Sveriges kritik mot båda supermakterna har irriterat. Alva Myrdals bok ''Spelet om nedrustningen'' skildrar hur kapprustningens sanslösa oförnuft kunde fortsätta bakom de internationella nedrustningsförhandlarnas lugnande dimridåer. Den lärde oss att inte lita på dem utan varje gång kritiskt granska och ifrågasätta de starka militärmakternas agerande. Det vore för mycket begärt att regeringen efter bara några veckor skall kunna ha en politik klar på alla områden inom utrikespolitiken. Men nog är det underligt att fred och nedrustning inte med ett ord berörs i regeringsdeklarationen. Har regeringen ingen freds och nedrustningspolitik? Eller fick den inte plats i regeringsdeklarationen? Inte heller i FN-talet finns något om hur regeringen skall fullfölja den svenska aktiva nedrustningspolitiken i denna historiska tid. Vad vill den nya borgerliga regeringen själv göra för internationell nedrustning? Om detta finns inte ett ord, och det gör mig allvarligt orolig. Hur skall detta tolkas? Har regeringen ingen uppfattning, eller än värre vill regeringen lägga ner svensk nedrustningspolitik och foga in sig i de starka nationernas ledband? Skall Sverige efter trettio års aktivt freds och nedrustningsarbete bli passivt? Skall Sverige tystna? Är detta i så fall hela regeringens politik eller är det moderaternas? Redan på 60-talet förankrade Alva Myrdal svensk nedrustningspolitik i Sveriges riksdag, då hon inrättade nedrustningsdelegationen som ett rådgivande organ till regeringen. I nedrustningsdelegationen ingår sedan dess representanter för oppositionen, som kontinuerligt informeras om regeringens nedrustningspolitik och har möjlighet att påverka den. Tanken bakom var självklar: Freds och nedrustningspolitiken bör vara förankrad i riksdagen och ha ett så brett stöd som möjligt. I proposition 1975/76:96 reglerades nedrustningsdelegationen formellt också administrativt, liksom Genèvedelegationen och ordförandens roll. Det är således Sveriges riksdag som inrättat nedrustningsdelegationen. Kommer regeringen nu att föreslå riksdagen att avskaffa den parlamentariska nedrustningsdelegationen? Under mina år som ordförande för den svenska nedrustningsdelegationen har enighet rått om svensk nedrustningspolitik mellan socialdemokrater, centern och folkpartiet. Undantaget har varit moderaterna, som irriterats över den svenska aktiviteten. Min fråga till slut till Margaretha af Ugglas är: Är de nya signalerna hela regeringens politik på fredsoch nedrustningsområdet eller är de moderaternas egna? Min fråga till centern, folkpartiet och kanske även kds är: Vilken freds och nedrustningspolitik står ni nu för? Kommer ni att lägga ner den parlamentariska nedrustningsdelegationen?

Fru talman! Jag vill först gratulera Margaretha af Biståndsmålet på en procent ligger fast har regeringen deklarerat. Vänsterpartiet noterar detta med tillfredsställelse. Det kanske nu kan vara möjligt att få en konstruktiv debatt om påbörjandet av målet två procent av BNI i bistånd. Biståndet har sin betydelse men är inte tillräckligt för att ändra på de enorma skillnaderna som finns mellan jordens länder. När vissa i-länder, t.ex. Sverige, brottas med problem som orsakas av gigantisk resursförbrukning och energislöseri, har hundratals miljoner människor framför allt i tredje världen svårt att hitta mat för dagen. Denna orättvisa fördelning av jordens gemensamma resurser leder till ett omänskligt lidande och till förödande miljöskador. Inte minst barnen utsetts för en fruktansvärd brutalitet. Orsakerna till detta är många, men den rika världens utplundring av råvaror och arbetskraft i tredje världen är en starkt bidragande orsak. Denna utplundring är tyvärr heller ingenting som upphört. Den tar sig bl.a. i dag uttryck i den s.k. skuldkrisen. I dag innebär det i praktiken att jordens fattigaste länder betalar tillbaka mer i låneräntor till jordens rika länder än vad de får i bistånd och nya lån. Skulden har gigantiska proportioner. Tio av Afrikas fattigaste länder har skulder på tio gånger exportinkomsterna. De skulle få lägga ned alla sina inkomster på avbetalningar fram till år 2000 för att bli skuldfria. Ett sådant tillstånd är naturligtvis ohållbart i längden. Om ett fattigt land vill försöka få i gång sin ekonomi, sin demokratiska utveckling, sitt utbildningsväsende och sin sjukvård lägger skuldbördan effektivt en död hand över alla sådana reformer. En ledande afrikansk ekonom uttrycker Afrikas val så här: Valet står mellan att göra avbetalningar eller att ge våra barn mat. Möjligheterna att välja begränsas av att barnen lever. Utrikesminister af Ugglas hade följande formulering i sitt FN-tal: ''Skuldkrisen är ännu inte övervunnen''. Detta är minst sagt ett menlöst konstaterande. Skuldkrisen och dess effekter förvärras för många länder. Enligt UNCTAD har jordens 42 fattigaste länder med en befolkning på 440 miljoner inte bara en låg utan också en minskande ekonomisk tillväxt. Det finns enligt min mening en framgångsrik lösning när det gäller skuldkrisen, och det är att den så långt möjligt skrivs av eller att det införs ett skuldmoratorium. Fru talman! Det finns två andra stora frågor vars lösningar snabbt och effektivt kan bidra till att tredje världens länder kan få i gång fungerande ekonomier. Den första rör handelspolitiken. I-länderna skyddar sitt jordbruk och sin tekoindustri med bl.a. importrestriktioner och tullmurar. Beräkningar visar att om en del av handelshindren avskaffas för jordbruks och tekoprodukter, skulle detta ge tredje världen möjlighet till exportinkomster som vida överstiger vad dagens bistånd ger. Regeringen talar mycket om frihet för varor och människor. Vi hoppas att det inkluderar alla människor och särskilt dem i tredje världen som skulle vinna mest på ökad frihet. I arbetet för ökad internationalisering och ökad handel måste de fattigaste ländernas behov komma först -- inte ett relativt välmående Västeuropas behov. Den andra grundläggande frågan är om vi kan begränsa utgifterna för militära ändamål och använda dessa pengar för utvecklingsändamål i tredje världen men också i f.d. Östeuropa. De flesta av riksdagens partier har under stor samstämmighet beslutat om minskningar av stödet till olönsam jordbruksverksamhet. När, herr biståndsminister, får vi se samma samstämmighet beträffande nedskärningar av de svenska militära satsningarna? Det är en verksamhet som inte bara är icke produktiv utan rent destruktiv. Destruktiviteten kommer hittills till uttryck utanför Sveriges gränser på grund av vapenexporten. Vänsterpartiet har länge -- som ett led i avrustningen -- krävt stopp för svensk vapenexport. Kravet blir alltmer aktuellt, inte minst på grund av den internationella fredsutvecklingen. Svensk vapenexport är ur global synpunkt förkastlig ur både freds och utvecklingsperspektiv. Det är dessutom ett brott mot barnen i tredje världen och delar av Europa. Biståndsministern, när avser ni att vidta åtgärder för att stoppa eller kraftigt minska den svenska vapenexporten?

Fru talman! Jag vill också delta bland gratulanterna. Jag vill gratulera Sverige till dess nya utrikesminister. Fru talman! Ett ensamt par på en öde strand spanar mot en fjärran kust. Det är den bild som illustrerar den socialdemokratiska broschyren Medborgarnas Europa. Tydligare kan man inte illustrera det faktum att svenskarna fungerar som ett ö-folk, trots att Sverige faktiskt hänger samman med kontinenten via Sovjet. Man måste åka båt för att komma hit. Det sätter sin prägel på svenskarna. Vår självpåtagna isolering gör att vi inte ser tydligt vad som händer i Europa, det Europa som vi nu skall bli medlemmar i. Den nya rörligheten gör att nationalstaternas tid är förbi. Nästa sekel är regionernas -- tvärs över nationsgränserna. Oxford--Cambridge--London-- Bayern--Schweiz är sådana starka tillväxtcentra tvärs över de gamla nationsgränserna. Det är tre faktorer som ger starka regioner. Den första faktorn är starka universitet för kreativitet, forskning och utbildning. Den andra är en stark infrastruktur, allra främst på flygets område. Den tredje är goda livsmiljöer i form av ett bra kulturliv, bra fritidsutbud, bra boende och bra skolor. Det är på dessa områden som vi måste lyckas, just så som regeringen föreslår i sin regeringsförklaring. Europa satsar på de stora universiteten och ger dem rejäla resurser. Man satsar inte på små spridda statussymboler. Europa satsar på all infrastruktur, inte bara på snabbtåg -- där för övrigt våra är världens långsammaste -- utan också på flygleder, motorvägar och båttrafik. Starka trafikleder i huvudriktningarna väst--öst och nord--syd knyter samman de nya regionerna. Se exempelvis på den nya motorväg längs södra Östersjön som nu håller på att skapas. Det är i människors möten som kreativitet och tillväxt uppstår. Europa satsar på kvalitet och mångfald i kultur, fritidsutbud, skolor och boende. Vi behöver gå samma väg. Vår nästan medeltida länsindelning skapar också svårigheter i samarbetet. När vi i Skåne skulle bygga upp samverkan med Toscana och Schleswig Holstein, vem var då förhandlingsparten? Var det två landshövdingar, tre landsting, fem kommunalförbund, två länsavdelningar eller 24 kommuner? Vem skall i Sverige skapa den samverkan med Europas regioner och delstater som vi så väl behöver? I vårt land behöver vi färre och större regioner med ökad självständighet, gärna kring de kreativitetscentra som universiteten utgör. Det är alltså fråga om 6--8 regioner. Det är också så det fungerar i praktiken, trots våra politiska beslut. Sverige är dock på väg att bli centrifugalt. Stockholm söker sig till Helsingfors, Göteborg söker sig till Oslo och London, Malmö--Lund söker sig till Köpenhamn och Hamburg. Det ger Sverige möjligheter i regionernas Europa. Starka regioner skapas inte av politiker, men politiker kan ge förutsättningar för starka regioner. Nordeuropas centrum kommer att bli Nordtyskland ensamt om vi sitter med armarna i kors, och det, herr talman, vore inte bra. Det finns anledning att med kraft driva den utveckling som regeringsförklaringen ger underlag för.

Herr talman! Efter den europeiska revolutionen 1989 och 1990 tror jag att vi alla registrerar, runt om i Europa men också i vårt land, en het vilja eller i varje fall en ganska stark benägenhet att fly så långt från den extrema kommunismen som möjligt. Nu är inte sällan inriktningen att anamma en extrem kapitalism. Pendeln slår ut åt höger med kraft. Det verkar nästan som om många sitter fast i något slags mekanisk inställning till det historiska skeendet. Tillvaron uppfattas i det närmaste som något laggivet cykliskt. När polackerna äntligen nådde sin frihet, bad de inte om att få föreläsningar om kommunismens vedervärdigheter. -- Vi vet att kommunismen är ond, sade polackerna. Ni behöver inte tala om det för oss. Berätta i stället för oss hur vi bygger ett bättre samhälle, det samhälle som vi alla drömmer om efter den marxistiska mardrömmen. Det nya sammanhållna Europas framtid skall självfallet förankras så långt från planekonomin som möjligt. Ingen vill väl ersätta planekonomi med planekonomi. Det är demokratibegreppet och marknadsekonomins principer som skall vara alla länders ledstjärna. Demokratin har ett värde i sig, och demokrati och planekonomi har aldrig kunnat och kommer aldrig att kunna gå i armkrok. Men det bör faktiskt också påpekas, att marknadsekonomi inte med något slags tvärsäkerhet garanterar demokrati, och att det vid sidan om marknadsekonomins väg finns djupa diken i vilka det moraliska människovärdet kan störtas ner och gå under. Tjeckoslovakiens president Vaclav Havel har talat mycket om ''ett liv i lögn'' och om ''ett liv i sanning''. Då är det inte ett historiskt bundet skeende, pendelns cykliska rörelser, som Vaclav Havel filosoferar över. Han talar i stället om ''något slags omfattande existentiell revolution''. Han hyser åsikten, ''att lösningen inte kan sökas i något slags tekniskt konstgrepp, dvs. ett yttre projekt som innebär en enbart filosofisk, enbart social, enbart teknologisk eller t.o.m. enbart politisk förändring eller revolution. Den existentiella revolutionen kan och måste omfatta alla dessa områden. Men dess egentliga område kan endast vara den mänskliga existensen i dess djupaste mening. Endast härifrån kan den övergå i en allmän moralisk och i slutändan självklart även politisk rekonstruktion av samhället.'' Herr talman! Tidskriften Moderna tider hade en intressant artikel i sitt sommarnummer. Den var skriven av filosofen Leszek Kolakowski. Rubriken var: Utan det förbjudna är människan inte mycket värd. När jag försöker peka på modernitetens farligaste kännetecken brukar jag summera min fruktan i en enda mening: Upphävandet av tabun. --Upphävandet av ett tabu, under hänvisning till att det är irrationellt, leder till en dominoeffekt som får också andra tabun att vittra bort. Så skriver Kolakowski. Herr talman! Jag tror att demokratin fordrar vissa tabun och jag tror att det är rimligt att vi ärligt och utan fixeringar vågar fundera över och dryfta vilka de är. Sverige tillhör Europa. Det deklarerar vi med all kraft. Och det finns all anledning att med spänning och mycket stort intresse se fram mot resten av 90 Men jag kan omöjligt acceptera att människan i detta framtidsarbete är alltings mått. Jag kan heller inte föreställa mig att Europa är alltings mått. Jag skulle i denna utrikespolitiska debatt ha velat lyfta fram de, enligt min mening, demokratins kvaliteter, som gör det möjligt att tala om ''ett liv i sanning''. Salman Rushdie har i skriften Är ingenting heligt? påtalat, ''att vi är på väg mot en värld där det inte kommer att finnas några verkliga alternativ till den liberal-kapitalistiska samhällsmodellen - - Den liberala kapitalismen eller demokratin eller den fria världen kommer att som aldrig förr vara i behov av fantasier, ifrågasättanden och tvivel. Vår fiende är vår hjälpare, sa Edmund Burke, och om demokratin inte längre kan få sina egna idéer klargjorda av motvallskärringen kommunismen, så kanske den i stället måste ha litteraturen som motståndare.'' Så skriver Rushdie. Herr talman!

Jag tycker att detta är en iakttagelse som är värd eftertanke också i en svensk utrikespolitisk debatt. Herr talman! Europa kommer inte att ha kommunismen som motvallskärring. Men Europa kommer inte att enbart trakta och trängta efter marknadsekonomi och demokratin som styrelseform. Europa kommer att hungra och törsta efter demokratins mentalitet, efter ''ett liv i sanning''. Det är just en ''existentiell revolution'', ''den mänskliga existensen i dess djupaste mening'', för att använda Vaclav Havels uttryck, som Europa måste sträva efter att nå fram till. Annars kommer pendeln förr eller senare att slå tillbaka, och då har vi inte tagit vara på utmaningen. Herr talman! Jag tror -- och det hoppas jag i någon mån framgår av mitt anförande -- att Sveriges och Europas rikedom kommer att mätas och vägas utifrån flera kriterier än den ekonomiska tillväxten. Det är min uppfattning att Europa blir ett rikt Europa och ett säkerhetspolitiskt tryggt Europa, bara om vår kontinent, våra folk, åter börjar vända blickarna mot den s.k. tredje världen, mot uländerna. Det är Europas allra största utmaning sedan Europa läkts samman och börjat andas med båda lungorna att aktivt, och den här gången givande, bry sig om de fattiga brödrakontinenterna. Det gångna året har präglats av massvält, stora flyktingströmmar och mänskliga tragedier i uvärlden. De allra flesta av de stora katastroferna hänger samman med krig, konflikter och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. I hjälparbetet har givarsamfundet ofta mött regeringar som inte tagit ansvar för den nödlidande befolkningen. Det är tragiskt att så många katastrofer förorsakas av människan själv. Våra ökade ansträngningar att med katastrofbistånd möta människors omedelbara behov måste därför kopplas till en aktiv och långsiktig politik för att främja utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. De internationella FN-normerna om mänskliga rättigheter måste få utgöra en grundval för våra åtaganden att bistå fattiga människor i fattiga länder. Utvecklingssamarbetet kan i sin helhet ses som ett bidrag till att dessa människor skall komma i åtnjutande av sina ekonomiska och sociala rättigheter. Herr talman! Stöd till ekonomiska strukturreformer, som går ut på en stabilisering och omstrukturering av ekonomin samt skuldreducering, är nödvändigt för att uppnå ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna och på sikt eliminera fattigdomen. Sverige har givit aktivt stöd till de länder som genomför ekonomiska reformer i syfte att övergå från ett planekonomiskt system till marknadsekonomi. Detta stöd har pågått de senaste tio åren och samordnas oftast med Samtidigt är det naturligtvis utomordentligt viktigt att värna om de sociala sektorernna, t.ex. upprätthållandet av en godtagbar standard inom hälsovård och utbildning. Herr talman! Jag känner av en otålighet i biståndsdebatten. Många har synpunkter på svensk biståndspolitik. Det är bra. Misstag har begåtts och, jag måste få påstå, kommer att begås. Det har ju faktiskt inträffat att felsatsningar också gjorts i Sverige -- det finns löpsedlar och t.o.m. propositioner som vittnar om detta. Det är emellertid aldrig någon ursäkt och inget vi vill gömma oss bakom, att missgrepp gjorts. Vår målsättning är, herr talman, att göra vårt yttersta för att främja de synsätt och värderingar i biståndspolitiken som regeringsförklaringen innehåller.

Herr talman! EG förändras nu snabbt. Det går inte att i dag säga hur det EG ser ut som Sverige skall anpassa sig till vid ett medlemskap vid årtiondets mitt. Det blir i hög grad beroende på vilka politiska och sociala krafter i Europa som påverkar utvecklingen de närmaste åren. Den fråga vi däremot kan ställa är om vi i Sverige aktivt vill vara med och delta i utformningen av det nya Europa som nu växer fram i den snabba förändringen. Som socialdemokrat svarar jag ja på den frågan. Europa har präglats av motställda kraftfält. Centralisering balanseras av ett regionalt inflytande. Ambitionen att åstadkomma en harmoniserad inre marknad 1992-1993 innehåller också motverkande drivkrafter. Harmonisering betyder politisk samordning men inte självklart enkelhet. Ett exempel är det för hela Europa gemensamma tulldokument som skapades för några år sedan. Det blev visserligen ett dokument men med betydligt mer av byråkratiskt ifyllande och många flera rutor än förr. Den svenska industrin, som i princip är en stark EG-anhängare, lobbade hårt mot denna den första harmoniseringsinsatsen. Harmonisering kan betyda att stöpas i samma form. Men ett av harmoniseringens mål är att åstadkomma ett 360 miljoner människor omfattande fritt ekonomiskt område, där människor fritt skall få arbeta och studera i varandras länder, där varor, tjänster och kapital skall röra sig fritt. Det är givet att det raserande av hinder som ligger i detta projekt kan frigöra en mångfald och en ny kreativitet. Vilken av de två krafterna som blir starkast kan inte i förväg sägas. Men det är givet att ambitionen till en stor inre marknad också innebär en betydande strukturomvandling. För socialdemokratin i Europa är det av största politiska betydelse att på europeisk nivå utveckla den sociala dimension, de politiskt sociala krafter som kan medverka till att den ekonomiska strukturomvandlingen kommer att ske i former som inte ökar orättvisor och inte försämrar de arbetandes villkor. Vi vill arbeta för att bygga upp sociala motkrafter mot den maktkoncentration i företagen som i snabb takt utvecklas på ett internationellt plan. Trots de många intressanta citaten ur europeisk debatt som Alf Svensson nyss återgav här, saknade jag helt denna dimension i hans inlägg. Herr talman! Ett starkare Bryssel balanseras av ökande regionalt samarbete i Europa. Men en verklighet är att det pågår en mycket stark koncentration av investeringar, kapital och kunskap till några viktiga områden i Europas mitt. Här finns vad som kallats en kunskapskorridor från London, Frankfurt, Stuttgart och Lyon till Milano och en annan tillbaka från Milano, Montpellier, till Barcelona och Katalonien. I dessa områden sker såväl mycket omfattande industriinvesteringar som kunskapsinvesteringar med EGs stöd. Här finns ett omfattande samarbete mellan EGs institutioner och industrin. Nu förbereds i EG ett motsvarande samarbete mellan EGs institutioner och industrin för projekt från väst till öst in i Östeuropa. Här i norra Europa finns inget motsvarande. Verkligheten är att vi har varken gemensam utveckling av transporter eller kommunikationer, infrastruktur i samhällelig regi eller den form av samverkan mellan näringsliv och offentliga organ, som vi kan se söder om oss. Detta är ett viktigt skäl för alla länder i norra Europa, dvs. i realiteten områdena runt Östersjön, att snabbt söka finna former för ett eget samarbete. Men de önskemål och krav som reses nu kring Östersjön har ju också en annan och mycket glädjande bakgrund. Gamla murar och barriärer genom Östersjön är nu i full fart med att försvinna, raseras och tas bort. Det har lett till en hunger efter samarbete över gränser som förut har varit stängda.

och där en kärna till det gemensamma engagemanget är att rädda Östersjön som ett levande hav. Vi måste också bygga ut kommunikationer som inte gör vår del av världen till en marginell region, nära Ishavet. Det gäller samprojekt för vägar och hamnar, järnvägar och kunskapsvägar. Det gäller naturligtvis också det avgörande viktiga samarbete som behövs för att inte de politiska murarna runt Östersjön skall ersättas med en fattigdomsmur, som skulle leda till sociala klyftor som förgiftade samhällsklimatet i norra Europa under lång tid. Den tidigare svenska regeringen har förberett initiativ för att bjuda in de politiska ledningarna från alla regioner kring Östersjön för att diskutera hur ett Östersjöråd skall kunna etableras så snart som möjligt. Intresset är i dessa dagar mycket stort i många områden runt Östersjön för att snabba initiativ skall tas. Jag får nära nog dagligen frågor om vilken roll jag tror att Sverige i fortsättnngen kommer att ha i detta sammanhang. Herr talman! Jag vill uttala den starka förhoppningen att den nytillträdda regeringen fortsätter det arbete som vi har inlett för att åstadkomma ett nytt, nödvändigt och spännande samarbete kring Östersjön.

Herr talman! Jag börjar med att gratulera det svenska samhället till att vi i utrikesdepartementet har fått ministrar som har sin förankring i det västerländska kulturarvet. Det kommer att synas på mitt anförande här att jag menar att denna markering på Europapolitiken är oerhört viktig. Får jag börja med att berätta en anekdot. Tillsammans med kolleger här i riksdagen som ingår i den kristna gruppen besökte jag Baltikum under två veckor för två år sedan. I Tallin i Estland mötte vi en prästman. Han gav oss en utomordentligt bra bild av det som hela den internationella debatten egentligen handlade om. Han sade: Jag undrar om det är korset eller skäran som kommer att vinna den stora konflikten. Han såg då skäran som den politiska symbolen för ett system, som vill styra människors liv och har lösningar för människors enskilda problem. Han hade 40 års erfarenhet av vad ett sådant tekniskt sätt att se på samverkan människor emellan och mellan människor och samhället hade medfört. Han kunde ge oss bilder av förtryck och brist på andlig frihet. Han ställde korset i motsats till skäran, i det här fallet inte korset som bekännelsens kors utan som symbol för den andliga friheten. Så talade han om vad revolutionen i Östeuropa har betytt för människorna och vad den hade för grund. Han menade att det är helt klart att grunden inte till huvuddelen var ekonomisk eller teknisk eller berodde på att människorna hade det ekonomiskt besvärligt, utan man längtade efter en andlig frihet.

Det kan finnas skäl, herr talman, att här understryka att det som vi moderater ibland kallar för den lilla världen och som i Östeuropa kallas för det civila samhället här har en oerhörd betydelse. För mig, herr talman, handlar den internationella debatten i stor utsträckning om den kulturella friheten. Jag hör till dem som tycker att det känns svårt att bara diskutera EG och Europapolitik i ekonomiska termer, att säga att det i första hand är en fråga om tillväxt och tillväxtens funktioner.

Kring sekelskiftet då svenskt samhälle förändrades, som huvuddelen av samhällena i Europa, kom andra begrepp än de traditionella begreppen i kulturlivet. Tidigare hade begrepp som etik, bildning, humanism och kristendom burit upp den västerländska kulturen. Nu kom de att minimeras och ifrågasättas genom att främst arbetarrörelsen lyfte fram andra begrepp, begrepp som solidaritet och rättvisa, demokrati och jämlikhet. De är värdefulla begrepp vart och ett av dem, men genom att de delvis, herr talman, kom att ställas som motsatser blev det också en nedprioritering av de traditionella västerländska begreppen etik, kultur, kristendom och bildning.

Med andra ord tar man där vara på de kunskaper och erfarenheter i skapandet av ett kultursamhälle som har perspektiv bakåt. Där har man också i större utsträckning än vad vi har kunnat göra i vårt alltför sekulariserade samhälle accepterat att ett starkt samhälle och en levande kultur förutsätter en andlig dimension. På alla dessa punkter, herr talman, menar jag att EG-samarbetet kommer att bli oerhört värdefullt. Vi kommer dit med våra kunskaper och erfarenheter, även på det kulturella området, och får den bredare marknad som våra konstnärer ropar efter, större rörlighet, mer flexibilitet. Samtidigt som en direkt konsekvens av harmonisering och EG-samarbete öppnar vi oss för det som har varit vårt kulturella arv, för hela kulturklimatet, hela den otroligt spännande och vitala kulturdebatt som pågår runt om i Europa. I alla dessa avseenden ser jag med stor förtröstan och med stor glädje fram emot de avtal om EG samarbete som vi kan etablera. Jag ser det som en fördel för det svenska samhället, nästan som en förutsättning för det svenska samhället, att det arbetet omfattar icke bara det som har ekonomi och teknik som bakgrund utan också kultur. Jag ser kultursamarbetet som en av de viktigaste förutsättningarna för vårt positiva inträde i Europa.

Herr talman! Jag skulle vilja invända mot en del av det i och för sig intressanta inlägg som Göran Åstrand gjorde, nämligen motsatsställningen mellan demokratins utveckling i Norden och Sverige å ena sidan och den djupare kulturella utvecklingen inom EG å den andra. Jag tycker att det är tvärtom: vi har i det nordiska samarbetet nått längre just när det gäller att integrera en gemensam utveckling, där medborgarna tar till sig en livaktig kultur, och vi har ett kultursamarbete, vilket man icke har inom EG ännu. Vi har nått längre i Norden än man har hunnit i EG när det gäller att utgå från medborgarnas rättigheter att verka och fungera och känna social trygghet hos varandra men också ta del av varandras kulturer. Inom EG har man hunnit längre än i Norden när det gäller att harmonisera handelshinder, bestämmelser för varor, tjänster och kapital. Det är någonting man har gjort sedan 80-talet. Men inom EG har man egentligen först under de senaste åren börjat intresera sig för det som där kallas för medborgarnas Europa, som har en kulturell dimension. Då blickar man också faktiskt också på de erfarenheter och den vidareutveckling som vi har nått -- vi kan kalla det för den nordiska modellen -- och den modell som Göran Åstrand refererade. Jag tycker att vi där skall göra en åtskillnad. Det är inte så att vi där skulle ha nått mindre långt än man gjort inom EG.

Herr talman! Det var trevligt att få replik på ett anförande, som mera var en belysning av hur jag som värdekonservativ ser på detta europeiska samarbete. Men, Mats Hellström, med all respekt för vad ni säger, som det ligger mycket i, handlar det här om prioriteringar. Jag kallar det för något av en socialistisk dialektik när ni försöker förklara att vi har hunnit längre än andra på de här områdena. Mitt budskap är egentligen att vi inte har hunnit lika långt, helt enkelt därför att under den tid då socialdemokratin präglade svenskt samhällsliv gjorde ni andra prioriteringar. Man tar nog i rätt mycket i en debatt om man vågar påstå att begrepp som bildning har högre dignitet i Sverige än i Europa eller att begrepp som kunskap eller etik har högre dignitet i Sverige än i det övriga Europa. Detta var ju de tre huvudpunkterna i mitt anförande. Låt oss inte gräla om det historiska. Ni har gjort en prioritering som jag kan känna respekt för. Vi gör en annan prioritering och menar att en konsekvens av ett europeiskt samarbete är att prioriteringen blir tydligare på det kulturella området, när vi går in i ett Europa som har varit mera aktsamt om sitt kulturarv än vad Sverige har varit.

Herr talman! Det är ju Mats Hellström som hugger på mig och därför svarar jag. Det är alldeles riktigt att vi i det nordiska samarbetet har funnit en rätt fin form för det som Mats Hellström här talar om. Men fortfarande handlar det om, och det var ju budskapet i mitt anförande, i vad mån vi får fördelar av att gå in i ett Europa-samarbete, där man bättre har bevarat kulturklimatet och mera betonat de här frågorna. Får jag påminna Mats Hellström om vad jag sade i mitt anförande. Jag gjorde en skillnad i mitt anförande mellan de partier som i första hand talar om nutid och framtid och de partier som också talar om perspektivet bakåt i historien. Det som jag kallar bildning handlar bl.a. om att mer än nu prioritera begreppet bildning, mera än nu markera begreppet kunskap. Jag vidhåller, även om det, herr talman, blir en repetition av vad jag sade i mitt förra inlägg, att Sverige här har mycket att lära av det övriga Europa. De andra har varit varsammare med sitt historiska och kulturella arv än vad Sverige har varit. Mats Hellström och jag kan ha olika uppfattningar, men bägge två lär kunna få ett visst inflytande på hur debatten skall föras framöver. Jag betraktar det emellertid som en stor fördel för Sverige om vi med öppna ögon går in i det här

Herr talman! Jag hoppas att utrikesministern läser protokollet. Även om hon inte orkade stanna kvar och lyssna på debatten förenar jag mig gärna med tidigare talare när det gäller gratulationerna till Margaretha af Ugglas. Samtidigt ställer jag frågan: Hur kommer det att märkas i svensk utrikespolitik att vi har en ny utrikesminister? Har det någon avgörande betydelse för FNs framtid vem som är utrikesminister i Sverige? Spelar det någon roll för palestinierna och för fredsprocessen i Mellanöstern vem som är utrikesminister i Sverige? Gör det någon skillnad för vårt lands namn och rykte vem som är utrikesminister i Sverige? Jag ville gärna svara nej på dessa frågor. För utrikespolitiken är ju ett område som under Sten Anderssons tid har präglats av samförstånd mellan riksdagspartierna, av kontinuitet och långsiktighet. Det vore bra om det kunde fortsätta på den vägen. Tyvärr finns det dokument och uttalanden som ger illavarslande signaler. Sveriges engagemang och stöd för FN är vida känt. Det är en viktig hörnsten i svensk utrikespolitik, och vi har genom aktivt deltagande i FN försökt främja FNs möjligheter som fredskapare och fredsbevarare, liksom arbetet med att undanröja missförhållanden och orättvisor mellan länder. Vi har stått upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna och stött avspännings och nedrustningssträvanden. För det har Sverige vunnit aktning och respekt. Sverige har aktivt deltagit i diskussionen om en reformering av FN, och vår förre statsminister Ingvar Carlsson, initiativtagare till Stockholmsmötet och barntoppmötet, blev snabbt efter regeringsskiftet en för FN-uppdrag eftertraktad person. I det nordiska FN-projektet har Sverige tillsammans med övriga nordiska stater lagt ned ett omfattande arbete för att stärka FN ekonomiskt och socialt och för att göra FN effektivare. Kort sagt: Sverige är viktigt för FN, och FN är viktigt för Sverige. Om detta sades det emellertid inte ett ord i regeringsförklaringen. FN nämndes över huvud taget inte. Jag tycker, herr talman, att den nytillträdda regeringens tystnad vid detta tillfälle, i en fråga som är av så vitalt intresse för landets utrikespolitik, är minst sagt allvarlig. För att inte vara orättvis vill jag ändå säga att Margaretha af Ugglas i sitt FN-tal några dagar senare gav dessa frågor sitt rättmätiga utrymme. Men i intervjuer efteråt deklarerar utrikesministern återigen att tyngdpunkten i svensk utrikespolitik kommer att ligga i Europa. Samtidigt minskas antalet svenskar i FN-delegationen. Det här, herr talman, är alldeles fel signaler till ett FN som mer än någonsin behöver svenskt stöd. Det är mot denna bakgrund som jag frågar vilka förändringar som regeringsskiftet kommer att innebära för Sveriges FN-engagemang. Herr talman! Mellanöstern-frågan har stått på FNs dagordning sedan 1947. De politiska dokumenten för att påbörja fredsprocessen har inte saknats. Redan efter 1967 och 1973 års krig antog säkerhetsrådet resolutionerna 242 och 338.

Efter flera årtionden av hopplös blockering är denna svårlösta konflikt glädjande nog nu närmare en lösning än någonsin. USA har låtit det ingå mycket prestige i uppfyllandet av löftet till arabstaterna i FN-koalitionen att få till stånd en fredskonferens med företrädare för alla parter i konflikten. Just nu är James Baker i Jerusalem för att försöka förmå Israel att delta. Sverige har spelat och kan, om regeringen så vill, fortsätta att spela en roll i denna positiva utveckling.

En varaktig fred kan ju självklart uppnås bara genom förhandling mellan dem som konflikten gäller; -- slutligen att denna fredskonferens är ett första steg mot målet som är en judisk och en palestinsk stat sida vid sida och att denna konferens anger hur man skall gå vidare. Jag undrar om regeringen är beredd att aktivt stödja en fredskonferens på dessa villkor. Herr talman! Palestiniernas ekonomiska situation är i dag mycket svår. Utegångsförbud och reseförbud har i perioder omöjliggjort för palestinierna att komma till arbetet. Frukt och grönsaksskördar har ruttnat bort medan människorna har suttit instängda. Den allt svårare situationen gör det påkallat med ett ökat stöd till UNRWA. Kommer regeringens humanitet och medmänsklighet att räcka till att ge palestinierna denna ekonomiska hjälp? Herr talman! Utan att söka gräl i dessa frågor kommer jag ändå till den slutsatsen att det för FNs, palestiniernas och Sveriges egen skull är av avgörande betydelse vem som är utrikesminister i Sverige. Ingen är gladare än jag om mina tvivel genom kraftfulla uttalanden här undanröjs.

Herr talman! Det var mycket glädjande att höra utrikesministern inleda sitt anförande med att hälsa Estland, Lettland och Litauen välkomna åter till friheten. Att våra baltiska grannfolk fått tillbaka friheten beror på att de själva och många i omvärlden inte förtröttats att ställa just sådana krav på självständighet som för bara några år sedan av en ledande socialdemokrat betecknades som ''stolligheter''. Dessa ''stolligheter'' har nu lett till att den ockupation, som den tidigare socialdemokratiske utrikesministern för ett par år sedan påstod inte existerade, nu är avslutad. Den långa perioden av socialdemokratisk tystnad om Baltikum var en trist period i svensk utrikespolitik. Låt oss glädjas över att den nu är över. Lettland och Litauen fått egna färger på kartorna och egna skyltar i FN -- är bara första steget i att förvandla de tre baltiska länderna till fria samhällen efter fem årtionden av sovjetisk diktatur och planekonomi. Allra viktigast för Estland, Lettland och Litauen nu är att snabbt få ut röda armén. De tre baltiska staterna, som tillsammans har ungefär lika många invånare som Sverige, har i dag i storleksordningen en halv miljon man främmande trupp på sina territorier. Det är trupper som tills helt nyligen var ockupanter. De är vana att göra som de behagar på baltisk mark. Deras närvaro är en betydande källa till osäkerhet för de baltiska folken -- i synnerhet som risken för nya och kanske mer framgångsrika statskupper i Moskva ännu inte kan avskrivas. Den nya sovjetiska försvarsministerns uttalanden i dagens tidningar länder kanske till eftertanke på den punkten. De sovjetiska trupperna har också visat tecken på att dra uttåget i långbänk. Än skyller man på brist på kaserner, än på krav på kompensation från sina forna offer. Den internationella opinion som spelade en så betydelsefull roll för att de baltiska länderna skulle få sin självständighet tillbaka för knappt två månader sedan får nu inte tro att omvärldens betydelse för de baltiska folkens frihet upphört. Jag vill här särskilt fästa uppmärksamheten på färska uppgifter från Estland om att det i den sovjetiska flottbasen i Paldiski -- mindre än 35 mil från denna kammare -- skulle finnas i två kärnreaktorer. Rykten om detta har länge cirkulerat i Estland. Men efterson staden Paldiski är helt militariserad och stängd för allmänheten har inte heller estniska myndigheter tillåtits kontrollera uppgifterna. För någon vecka sedan lyckades dock en estnisk regeringsledamot och ytterligare en politiker komma fram till byggnaden. Såvitt jag vet mörklägger sovjetiska myndigheter fortfarande all information kring anläggningen. Men det ligger i hög grad i Sveriges intresse att direkt av Sovjetunionen begära besked på denna punkt, liksom att begära att den internationella atomenergikommissionen får möjlighet att inspektera anläggningen. En sådan begäran skulle också vara till stor hjälp för Estlands ansträngningar att vinna klarhet om vad som pågår på Estlands territorium. Ett sovjetiskt militärt uttåg är en av många viktiga frågor som de återupprättade baltiska staterna nu måste förhandla med Sovjet om. I dessa viktiga förhandlingar står tre små länder -- moraliskt starka men militärt och ekonomiskt svaga -- mot en försvagad men dock fortfarande supermakt. Kvar på ledande poster i denna supermakt finns gott om personer som för bara någon månad var beredda att använda militärt våld mot de baltiska folken. Vid sitt besök här på den svenska nationaldagen visade Gorbatjov ingen som helst förståelse för de baltiska folkens frihetskrav. Det finns många risker för att någon eller några försöker förhala eller försvåra självständighetsprocessen eller att Litauens självständighet stannar vid en läpparnas bekännelse och att någon i kulisserna avser att diktera villkoren för de baltiska folkens liv i stormaktens skugga. Den bästa hjälpen för Baltikum är att omvärlden vaksamt följer förhandlingarna. De baltiska folken behöver Sveriges politiska stöd nu -- lika mycket som tidigare. Jag hoppas och tror att de också i och med att Sverige har fått en ny regering kommer att få detta stöd, mer än många gånger tidigare.

Herr talman! När det gäller vårt u-landsbistånd har vi i nydemokrati samma uppfattning som regeringen i så måtto att biståndets storlek kan vara kopplat till vår bruttonationalinkomst. Enprocentsmålet skall emellertid inte få vara ett självändamål -- om man inte kan genomföra de projekt man avsatt biståndspengar till på ett vettigt och ändamålsenligt sätt, skall man självfallet justera biståndsbeloppet och inte bygga upp stora reservationer som man nu har gjort. Vi i nydemokrati har dock i väsentliga delar en annan profil för vårt bistånd än vad regeringen ger till känna i regeringsförklaringen. I denna anges bl.a.: ''Insatser i Europa skall inte blandas samman med hjälp i andra delar av världen.'' Regeringen har tydligen den synen på u-landsbistånd att i detta skall inräknas endast bistånd till länder utanför I regeringsförklaringen anges att det för Europa krävs ett särskilt anslag under 1990-talet. Jag gör självfallet den reflexionen att regeringen här är på väg att förverkliga folkpartiets och vänsterpartiets tvåprocentsmål av bruttonationalinkomsten i bistånd när man nu plockar bort Europainsatserna från u-landsbiståndet. Herr talman! Vi i nydemokrati delar inte regeringens uppfattning att i stort sett hela biståndet skall gå till utomeuropeiska länder. Vi anser att biståndet till ungefär lika delar skall fördelas mellan å ena sidan Östersjöstaterna Estland, Lettland, Litauen och Polen och å andra sidan övriga delar av världen. Det är inte av oginhet mot länderna i den s.k. tredje världen som vi gör denna prioritering och fördelning av biståndet, utan vi anser att det särskilt när Sverige befinner sig i ett utomordentligt ekonomiskt krisläge -- ekonomiska rådgivare till regeringen talar t.o.m. om att låna pengar utomlands för industriinvesteringar -- inte är dags att lägga mer pengar på bistånd. Jag anser det rimligt att Sverige först och främst satsar sina resurser på att få fart på Sverige, att vi som vi uttrycker det litet populistiskt ''får drag under galoscherna''. På det sättet skapar vi tillväxt i landet. Även bruttonationalinkomsten kommer då på sikt att öka, och genom kopplingen av biståndet till BNI får vi större möjligheter att bistå människor som har det svårt och som behöver vår hjälp oavsett om de bor i eller utanför Europa. Vad jag nu har sagt om det totala biståndet innebär självfallet en omprövning av biståndet till ett flertal länder, främst då sådana som inte är demokratiska och som inte har flerpartisystem. Jag anser också att systemet med programländer skall begränsas eller avvecklas helt. I stället bör vi övergå till ett mera projektinriktat bistånd. När det gäller biståndsinsatserna utanför Europa var det märkligt att höra det ansvariga statsrådet för bistånd tillrättavisa Ian Wachtmeister genom att säga att bistånd inte utgår till länder utan går till fattiga människor, till föräldrar som inte har en brödkant eller ett glas rent vatten att ge sina barn eller sig själva. Det är säkert inte obekant för Alf Svensson att mycket pengar läggs ned på projekt som förvaltningsbistånd, utbildningsprogram, yrkesutbildning, kulturbistånd, m.m. Självfallet är det inte fel att pengar satsas på projekt som ofta innebär hjälp till självhjälp. Så varför Alf Svensson vill få oss att tro att hela vårt bistånd hittills utdelats i form av matleveranser och katastrofhjälp begriper jag inte. Det jag hoppas att Alf Svensson nitiskt och kritiskt granskar är bl.a. det som framkommit i riksdagsrevisorernas granskning av biståndet. Att använda biståndspengar till ambassadbyggande i Lusaka eller Maputo är väl inte precis vad svenska folket har räknat med, inte heller att en hel del pengar gått till s.k. närkonsulter inom SIDA eller att SIDAs kursgård i Uppsala finansierats med biståndspengar från det s.k. sakanslaget, dvs. biståndsanslaget under mer än åtta år. Riksdagsrevisorerna har varit mycket kritiska gentemot SIDA, både vad avser sakanslagens användning i biståndsländerna och att sakanslag utnyttjats som förvaltningsanslag. SIDAs personaresurser har oavbrutet vuxit under 1980-talet. Det är nu dags att bistånd blir bistånd och inte till oväsentliga delar försvinner i form av administrationskostnader till bl.a. biståndskontoren i programländerna. SIDAs kostym måste krympas, man måste rationalisera och effektivisera om inte SIDAs hela existens skall ifrågasättas. När det gäller bistånd till länder i vår närhet vill vi utforma biståndet på ett sådant sätt att hjälpen först och främst lämnas inom miljöområdet. Vi vill att större delen av biståndet går till miljöinsatser i Polen och Baltikum. Om biståndet utformas på ett vettigt sätt skapar vi därmed en mycket bättre miljö för människorna där, samtidigt som vi förbättrar miljön även för oss själva. En stor del av den nedsmutsning som når Sverige genom luft eller vatten kommer tyvärr från våra grannar på andra sidan Östersjön. Eftersom Sverige ligger långt framme vad avser både forskning och teknik inom miljöområdet, skulle bistånd i form av produkter och kunskapsöverföring ge den svenska industrin en positiv kick och även en möjlighet att fylla sina orderböcker. Självfallet skall vi ta vara på den svenska industrins kapacitet. Men vi skall också låta mottagarländerna få ge sin syn på var miljöinsatserna skall sättas in och ange på vilket sätt de anser att miljöbiståndet ger den bästa effekten för dem. Som framgår av vad jag hittills har sagt hävdar jag att Sverige i dagens ekonomiska läge inte skall binda sig för ett större bistånd än vad enprocentsmålet innebär. Vi skall naturligtvis bistå människor i länder där katastrofer inträffar. Jag inser självfallet att krav på katastrofbistånd kan komma att resas från många håll, inte minst på grund av Jugoslavienkonflikten. Jag anser att Sverige mot bakgrund av denna konflikt redan nu bör se över vilka möjligheter vi har att ge katastrofhjälp om sådana hjälpinsatser skulle efterfrågas. För katastrofhjälp kanske vi skulle låta utrusta och omforma något lämpligt regemente som är berett att hjälpa till med uppröjning, med att ordna förläggningar, med fältsjukhus m.m. Eftersom EG-insatserna i form av medling hittills inte har rönt den framgång som vi alla har hoppats på, anser jag att Sverige bör initiera FN, och främst då dess generalsekreterare, att försöka få till stånd en vapenvila och att medlingsinsatser påbörjas i FNs regi. Det är av yttersta vikt att man genom olika initiativ försöker få de olika grupperna i Jugoslavien att acceptera en medling. På sikt kan man ju hoppas att parterna i konflikten accepterar att en permanent lösning kommer till stånd genom den internationella domstolen. Men jag är självfallet medveten om att steget dit är långt. Parterna skall ju så småningom i så fall dels acceptera att frågan över huvud taget utreds inom ett FN-organ, dels acceptera vad den internationella domstolen till slut kan komma att föreslå som lösning för att åstadkomma en permanent fred och stabila gränser inom området.

Herr talman, tålmodiga lyssnare i denna kammare! Det talas om bistånd till när och fjärran. Beloppen varierar, från det som nu gäller till det dubbla. Jag tror dock att det ligger i allas intresse att de biståndsåtgärder som vi vidtar och de beslut som vi fattar är så effektiva och målinriktade som möjligt, oavsett storlek eller mottagarland. Men tänk om det med en annan inställning hade varit möjligt att uppnå samma resultat med hälften av anslagen! Då skulle medlen räcka till våra grannar också. Jag har under de senaste sex åren jobbat i Zambia, Indien och Sri Lanka. Det är en fantastisk upplevelse att få möta nya kulturer och att i deras värld få uppdraget att utföra något på sex månader som man normalt kanske skulle behöva tio år för. Vi är inte i de här länderna för att tvinga på människorna vår kultur, snarare för att anpassa oss till deras. Vi är där för att på ett effektivt sätt nå ett mål, ett mål som gör livet lättare för de här människorna. Det är därför som man har kommit till oss och bett om hjälp. En vädjan och uttalanden om behov som har kommit från folk måste självklart resultera i att man tillgodoser folks önskemål, inte deras ledares. Därför anser jag att bistånd av bunden karaktär i fortsättningen bör vara gällande i så stor utsträckning som möjligt -- detta såväl vid katastrofhjälp till utsatta områden som vid rena projektsatsningar, både på södra och på norra halvklotet. Jag talar om ''bunden'' i den bemärkelsen att medlen aldrig skall behöva gå in i mottagarlandets budget. I stället skall de vara öronmärkta för insatser och för mål som är uppsatta för den gemensamma satsningen. På detta vis får vi en bättre kontroll på att hjälpen verkligen hamnar där den är ämnad att sättas in. Hjälpen får inte gå till felaktiga konton, till lyxkonsumtion, till vapenköp eller, något som är än värre, till politiska kampanjer. Var inte rädd för att använda svensk industri och Sveriges eget kunnande i biståndssammanhang! Var i stället stolta! Det måste väl vara bättre att pengarna går tillbaka till Sverige än att de går till tyska eller italienska företag. Var heller inte rädd för att ställa krav på mottagarlandets regler och förordningar. Det gäller ju att skapa ett så ekonomiskt och smidigt klimat som möjligt vid själva förädlingen av biståndet. Jag tänker då närmast på sådant som onödig byråkrati, beskattningsregler, säkerhetsfaktorer och, inte minst, importförbud. Här finns det mycket att göra! Låt mig ta några konkreta exempel. Jag har under ett års tid arbetat med att utforma en importlicens för Indien. Vi satsar bistånd. Men vi kan tydligen inte kräva en vettig importsituation. Det kan vi visst, och låt oss göra så i fortsättningen! Jag slogs med byråkratin i Zambia om ett par för det aktuella projektet nödvändiga bilar när landet var i kris och nästan strömlöst, samtidigt som president Kaunda så att säga fräste omkring i en karavan av vita Mercedeslimousiner vinkandes med sin vita näsduk -- snacka om fördelningspolitik eller felsatsning beträffande bistånd! Jag fick aldrig komma till presidentens palats på Leopard Hill, men Lena Hjelm-Wallén var där. Hon kanske kan berätta om det skilde sig mycket från de gräshyddor som omgav vårt projektområde uppe i Jag firade jul med Johan Jansson i Kashmir. I påskas blev han kidnappad och fick sitta i ett risfält i nästan 100 dagar. Sverige stöttade så fint med ''tyst diplomati''. Tydligen använder vi tyst diplomati även när vi förhandlar oss fram till villkor för säkerhet och krav på våra biståndsåtaganden. Varför är vi så fega? Ute i världen skrattar man ju åt oss. Även vid s.k. bundet bistånd är förstudier samt kvalificerade och realistiska beslut mycket viktiga, ur både teknisk och ekonomisk synvinkel. Naturligtvis behövs det här ett samråd om vad landet självt anser sig ha behov av. Dessa beslut får aldrig vara av politisk karaktär! Och kom ihåg att det inte finns något intresse från svenska företag eller frivilliga organisationer för att vara involverade i projekt som är direkt skadliga eller dåliga! Det här är ett omfattande ämne, och tiden är knapp. Därför, herr talman, tänker jag summera vad jag vill ha sagt med följande frågor, med risk för viss upprepning: 1. Kan vi av regeringen förvänta oss en redogörelse för vad som med svenska folkets senaste 100 000 miljoner har åstadkommits? Varför inte ge oss denna redogörelse i en TV-serie, så att alla kan få se vad det handlar om. Det gäller ju sådant som är både gott och dåligt. 2. Kommer den nya regeringen att frångå det här med programländer och övergå till öronmärkta satsningar med klara mål och tidsplaner? 3. Kan regeringen hålla med om att en så stor del så möjligt av våra satsningar bör gå tillbaka till svensk ekonomi? 4. Kommer regeringen att verka för att högre krav ställs på våra mottagarländer i fråga om byråkrati, skatteregler och tullregler? Jag tror på det som jag här har nämnt och uppmanar er alla att inte bara säga att det här är något som sagts förut eller att det här inte går. Allting går! Se inte bara problemen utan också möjligheterna! Jag hoppas att vi om ett par år kan säga eller få höra att vi svenskar sköter vår u-hjälp på ett utomordentligt sätt och att vi anses få mycket för det som vi satsar.

Herr talman! Jag skulle vilja vädja till kammarens ledamöter och till partierna att också försöka se något positivt i det svenska biståndet. För närvarande verkar det som om vi jagar fram alla misslyckanden och varje till kortakommande. Om vi tror att vi i ett huj kan applicera svensk demokrati, svensk byråkrati och svenskt tänkande på u-ländernas situation, kommer vi alla, naturligtvis, att inse att det inte går så bra som vi önskar. Det här är ju en fortgående process som tar tid. Vi kan i dag -- vilket har framgått av debatten här tidigare -- glädja oss åt att en demokratiseringens vind går över världen, också över Afrika och Latinamerika. Det vore väl då förödande om vi nu, när den här processen börjar få litet medvind, skulle vända de här länderna ryggen. Herr talman! Vi kan ju heller aldrig ändå med sunt förnuft göra gällande att Europa håller u-länderna på samma nivå som den som gäller för Afrika och på en del andra håll i världen. Jag tror att Estland, Lettland och Litauen far illa av en sådan jämförelse, dvs. om vi jämför situationen i dessa länder med situationen i en rad afrikanska länder, där problematiken är en annan. Det rika Sverige kommer att klara av att bry sig om båda dessa regioner. Det satsas 14 miljarder i detta sammanhang -- ja. Reservationer talas det gärna mycket om. Det är klart att projekt inte blir färdiga på en gång, så att pengar i ett huj kan slussas ut. Det kan väl inte finnas någon som inte tror att pengarna behövs, att det inte finns projekt att satsa på. Det finns väl något positivt också i detta med att pengar inte skickas i väg på en gång utan att man undersöker olika projekt innan satsningar görs. Satsningarna skulle alltså inte göras där inte demokrati eller marknadsekonomi råder. Satsningarna skall göras för att främja demokrati och marknadsekonomi. Det är också vad som sker. Herr talman! Jag har inte någon gång sagt att allt bistånd går till livsmedel. Jag är litet rädd för detta att man talar om länder och diktatorer och glömmer att inriktningen ändå är att den enskilda lilla människan skall gagnas. Då behövs det ett visst mått av byråkrati, det behövs ett visst mått av politiskt styre och det behövs också rejäla satsningar för att komma till rätta med skuldkrisen, som Måbrink tog upp, för att den lilla människan tild syvende og sidst skall gagnas.

Fru talman! Främlingsfientligheten har alltmer tilltagit i styrka här hemma. Detta påverkar i sin tur viljan att hjälpa dem där borta. Om man så vill kan man se biståndsviljan som ett isberg som flyter i ett hav av främlingsfientlighet. Havets vågor smälter successivt berget. Denna bild, som bl.a. stämmer väl in på ett av riksdagens nya partier, nydemokrati, ger naturligtvis inte hela sanningen. Det finns också andra skäl till det minskade intresset att ställa upp för att bistå de fattiga folken. Tag t.ex. en titt i moderaternas framtidsprogram. Där omfattar solidariteten den lilla familjen, men inte den stora. Solidariteten sitter således trängre i dag. Egoismen är ett annat skäl. Den träffar oss som individer litet till mans. Men det är nu i tider av ekonomisk åtstramning som det verkligen prövas vilka som är våra bröder, och för den skull också systrar. Vår vilja att avstå till förmån för dem som intet har sätts på prov. Enligt en aktuell FN-rapport har under 1990 de fattiga länderna blivit ännu fattigare. Vad blir vårt ansvar i en sådan situation? Naturligtvis att fortsätta en generös biståndspolitik. Biståndsnivån om 1 % av BNI måste givetvis ligga fast. Regeringsförklaringen är tydlig på denna punkt. Det är bra. Moderaterna tycks ha backat. Men kan vi lita på att detta återtåg blir bestående? Vad kommer att hända under den långa och svåra budgetmanglingen? Det räcker inte heller med att Sverige har ett generöst bistånd. Övriga i-länder måste också ställa upp. Det är beklämmande att så många av dem ger ett så litet bistånd. Få länder har ännu nått upp till FNs mål om 0,7 % av BNI. Jag har noterat att utrikesministern i sitt anförande inför FNs generalförsamling gjorde en tydlig markering på denna punkt. Min uppmaning blir: Låt det inte bli en engångsinsats! Målen för biståndet måste ligga fast. Det gäller både det övergripande, att höja de fattiga folkens levnadsnivå, och de fem underliggande målen: främjandet av resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet, demokratisk samhällsutveckling samt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön. I regeringsförklaringen skapas oklarhet om målen. Där sägs uttryckligen: ''Biståndspolitiken läggs om i riktning mot ett väsentligt starkare stöd för demokrati och marknadsekonomi.'' Innebär denna omläggning att ett sjätte nytt biståndsmål om marknadsekonomi införs? Tydligt är i alla fall att demokrati och marknadsekonomi skall få en särställning. Men i förra riksmötets biståndspolitiska betänkande skriver ett enhälligt utskott att de olika målen utgör ''en enhet'' och att målen ''förstärker och kompletterar varandra och har ingen inbördes rangordning''. Vad är det egentligen som har hänt under sommaren? Varför går de tre gamla borgerliga partierna ifrån vad som sagts före valet? Är det möjligen så att kds har förhandlat fram och tillfört denna ändrade hållning? Visst har marknadsekonomin fördelar. Men den är knappast en universalmedicin för alla u-länder oavsett förutsättningar. Den särskilt av moderaterna omhuldade politiska förändringen i Nicaragua, där marknadsekonomin nu genomförs i full skala, har inte inneburit att de fattigaste har fått det bättre, utan sämre, och att arbetslösheten, hel eller partiell, nu uppges vara netto ofattbara ca 50 %, brutto 60 %. Detta är bara ett exempel. Enligt utrikesministerns tal i FN och här i dag i kammaren finns det ett samband mellan marknadsekonomin och fred och stabilitet, som inte bara gäller för Europa. Men det sambandet har uppenbarligen inte gällt i t.ex. Latinamerika. Marknadsekonomin har inte heller varit någon garant för demokrati i denna världsdel. Min slutsats blir att det är helt orimligt att jämställa marknadsekonomin med de övriga målen. Är verkligen regeringen enig på denna punkt? I regeringsförklaringen anges också att vissa länder skall frysas ut ur biståndsgemenskapen om de inte uppfyller regeringens demokrativillkor. Är det rimligt att frånhända sig möjligheten att stödja social och ekonomisk utveckling för de mest behövande människorna och därmed också förbättra förutsättningarna för att främja demokrati i de länderna? Kan denna hållning verkligen delas av övriga partier i regeringskoalitionen, t.ex. kds? Biståndsministern sade ju nyss att vi inte kan applicera svensk demokrati på u-länderna utan vidare. Om nu demokrati och marknadsekonomi får ett, som regeringsdeklarationen säger, ''väsentligt starkare stöd'', vad händer då med de övriga målen t.ex. ekonomisk och social utjämning eller omsorg om miljön? De får då rimligen ett svagare stöd. Herr talman! Till slut är jag mycket spänd på den borgerliga regeringens agerande i nord--syd-frågan kopplad till ett EG-inträde. Kommer biståndsministerns markering i partiledardebatten att vara vägledande eller tar andra krafter över när det verkligen gäller -- de med ett mer ensidigt intresse för handel och kommers? Kommer arbetet med EG-frågan att få en sådan inriktning att det inkluderar ett engagemang för tredje världen? Som socialdemokrater kommer vi, tillsammans med våra vänner i Europa, att arbeta hårt för att EG skall engagera sig djupt i nord--syd-dialogen. EG-samarbetet rymmer fantastiska möjligheter om de tas till vara på ett ansvarsfullt sätt. EG får inte bli någon fästning till skydd mot dem som står utanför. EG-samarbetet bör i stället bli en språngbräda mot en rättvis världsordning.

Herr talman! Jag är litet förvånad över att dessa olika mål behöver ställas mot varandra. Jag tycker att de i allra högsta grad skall vara integrerade. När vi talar om demokrati och marknadsekonomi skall det ju inte ställas emot omsorg om miljön eller den sociala situationen. Jag tror att de hänger mycket nära samman. Det första är inte sällan en förutsättning för det senare. Sedan ett par ord om arbetet med EG-frågan. Det är verkligen min iver att se till så att vi inte glömmer nord--syd-dialogen när vi engagerar oss hett och entusiastiskt för ett medlemskap i EG. De som inte inser att det ligger i EGs intresse, i första hand naturligtvis utifrån humanitära aspekter, men också utifrån rent miljömässiga och ekonomiska aspekter, att bry sig om nord--syd-dialogen begår ett fatalt misstag. Därför finns det all anledning för oss att försöka hålla båda dessa spår öppna. Jag har tidigare här i kammaren sagt, det var i samband med debatten om regeringsförklaringen, att man i Europa mycket ofta hör det påståendet understruket att sedan vi väl -- och det sade jag också här i dag -- fått uppleva en sammanlänkning mellan Öst och Västeuropa är det den första utmaningen för EG att ta itu med nord-- syd-dialogen. Det är en mycket van ståndpunkt, hörd nere i Bryssel och annorstädes. Jag delar den. Om vi nu är överens om ansatsen för att komma med i EG, tror jag också att vi skall kunna komma överens om ansatsen att bry oss om de fattiga på södra halvklotet.

Herr talman! I EG-frågan hyser jag vissa förhoppningar om biståndsministerns insatser. Det återstår att se om han får med sig dem som står bakom programmet Ny start för Sverige. När det däremot gäller målen har faktiskt ett enhälligt utskott sagt att dessa inte skall rangordnas. Jag kan inte läsa regeringsförklaringen på annat sätt än att det är det som man gör. Dessutom har utrikesministern i FN sagt: ''Sambandet mellan å ena sidan frihet, demokrati och marknadsekonomi och å den andra fred och stabilitet gäller inte bara för Europa - -.'' Hon har där gjort en särskild markering av att man, som jag tolkar det, vill lyfta in marknadsekonomin som ett sjätte biståndsmål. Min fråga blir då: Kan man verkligen jämställa inriktningen på marknadsekonomi med de andra målen? Och dessutom: Skall jag tolka biståndsministerns replik så, att kds inte har medverkat till att förhandla fram denna särställning för demokrati och marknadsekonomi, utan att detta har gjorts av andra partier i regeringskoalitionen?
Herr talman! Låt mig få säga att samtliga partier står bakom regeringsförklaringen.
Herr talman! Pierre Schori, Peeter Luksep, Lars Moquist och Richard Ulfvengren har hållit sina första anföranden i dag på morgonen. Låt mig börja med att hälsa dem välkomna här i kammaren. Berndt Ekholm invänder mot att marknadsekonomi betonas i regeringsförklaringen. Jag förstår faktiskt inte hans invändning. Det är ett svenskt biståndsmål att välståndet skall höjas i uländerna. Bevisligen finns det inte många andra metoder att höja välståndet varaktigt än att tillämpa marknadsekonomi. Det är alltså ett mycket gammalt mål, och det kan betonas kraftigare än vad som har skett hittills. Herr talman! Det är ett paradoxalt landskap som möter oss när vi i dag ser ut över Europa. I den västra delen pågår en intensiv integration, som närmast avses leda fram till den s.k. inre marknaden. Därefter hägrar alla möjliga mål: vidgat monetärt samarbete -- där de första stegen kan tas redan i höst --, fördjupad utrikespolitisk samordning, en starkare betoning av den sociala dimensionen, kanske också en säkerhetspolitisk samverkan. Samtidigt med denna integration i Västeuropa pågår i Östeuropa en mycket tydlig disintegration. Det tydligaste och mest tragiska exemplet är förstås Jugoslavien, som vid det här laget har upphört att fungera som en federal statsbildning och där de politiskt ansvariga inte längre kan kontrollera de federala väpnade styrkorna. Det besinningslösa dödande som pågår i Jugoslavien måste bringas att upphöra. Det står vid det här laget klart att starka majoriteter inom både Slovenien och Kroatien eftersträvar politisk självständighet. Förutsättningen för en sådan självständighet är självfallet att minoriteterna respekteras och skyddas, i Kroatiens fall framför allt den talrika serbiska minoriteten. Men även i Serbien måste minoriteternas ställning förstärkas. De initiativ som EG nu har tagit för att återställa freden i Jugoslavien förtjänar ett starkt stöd från Sveriges sida. Minoritetsmotsättningar hotar freden också i stora delar av det forna Sovjetunionen. Där reser sig nu många folk med krav på att rita om kartans gränser, gränser som en gång dragits mer eller mindre på måfå eller som resultat av stormaktens övervåld. Hur begripliga sådana protester än är, är det oerhört viktigt att Helsingforsdokumentets principer iakttas och att territoriella gränser inte revideras annat än i fullständig enighet mellan berörda parter. Vill vi förhindra att Östeuropa rivs upp i en lång serie etniska och territoriella konflikter som med de vapenarsenaler som står till buds kan bli utomordentligt farliga för freden i hela Euopa, är det framför allt minoriteternas rättigheter inom ramen för givna statsgränser som kraftfullt måste värnas. Den här frågan har aktualitet redan i våra baltiska grannländer. Det är med den djupaste glädje som vi hälsar dem välkomna i kretsen av fria stater, och det är självfallet en viktig uppgift för Sverige under de kommande åren att på bred front bygga ut våra kontakter med Baltikum. Med kännedom om det senaste halvseklets tragiska historia förstår vi också mer än väl den oro som våra baltiska grannfolk har känt och ännu känner inför hoten mot den inhemska kulturens fortbestånd. Ändå måste vi till dem likaväl som till andra folk i Östeuropa rikta en varning mot överdriven nationalism. Vill man trygga en framtid i fred och samförstånd krävs det en vidsynt och generös hållning gentemot nationella minoriteter. Vad händer då i återstoden av det forna Sovjetunionen? Ja, det egendomliga har inträffat att det nu främst förefaller vara yttre krafter som håller denna statsbildning vid liv. Som villkor för ekonomiskt bistånd kräver västvärldens stormakter att det skall finnas en kompetent motpart som kan axla ansvaret för Sovjetunionens gamla och nya skulder. Det är också ett starkt intresse för västsidan och för världsfreden att de väldiga sovjetiska arsenalerna hålls under noggrann kontroll, i första hand då kärnvapnen. Därför är det nu inte minst omvärlden som gärna vill förhindra att Sovjetimperiet upplöses i sina primfaktorer. Men att allt skall förbli vid det gamla är förstås otänkbart. De tolv republikerna har redan etablerat sig som suveräna stater och kommer inte att åter underkasta sig ett allsmäktigt centralstyre. I ruinerna av vad som nyss kallades ''den utvecklade socialismen'' möter vi nu en djup fattigdom. Under de allra närmaste månaderna måste vi i väst överväga vilka insatser som är nödvändiga för att förhindra en allvarlig nöd under den kommande vintern. Att omfattande humanitära insatser är oundgängliga framstår redan som uppenbart. Det kommer också fortsättningsvis att behövas ett tekniskt bistånd för att få den östeuropeiska marknadsekonomin på fötter. Men det stora resursflöde som erfordras i riktning österut bör enligt min mening hellre vara privat än offentligt. Ju förr de nya makthavarna lyckas stabilisera sina ekonomier och skapa rimliga villkor för både inhemska och utländska investeringar, dess bättre blir utsikterna att häva misären och den djupa fattigdomen. Herr talman! Den riktigt stora misären och fattigdomen finns förstås i den tredje världen. Några av u-länderna har klarat sig hyggligt under 80-talet, men i stora områden ser vi i stället fortsatt stagnation eller kräftgång. Det gäller inte minst i Afrika söder om Sahara. Afrika är liksom Latinamerika hårt nedtryckt av den skuldkris som har sitt ursprung i 70-talets internationella överlikviditet och i det stora lättsinne varmed krediter beviljades och togs emot. Den rika världen måste nu ta sin del av ansvaret för den ohållbara situation som därigenom har uppkommit.

Herr talman! Inledningsvis vill jag påstå att bistånd är och bara kan bli en del av ett samarbete på många nivåer med u-länderna. Handel med andra länder och de inkomster den ger liksom direktinvesteringar och andra kapitalflöden är viktiga delar av det som krävs för att ekonomiskt hjälpa u-länderna. Men i det direkta biståndsarbetet är det viktigt med nära kontakter mellan givare, förmedlare och mottagare, dvs. med en direkt hjälp länder emellan och mellan institutioner, kommuner, län och individer i olika länder. Sådana direkta kontakter handlar inte bara om bistånd i egentlig mening utan om medmänskligt kunskaps och erfarenhetsutbyte. Vi kristdemokrater talar om behovet av vänorter i u-länderna. Vi anser att ett system med vänorter skulle kunna öka samhällens och individers engagemang och intresse för människors situationer i andra länder. I Sverige finns många frivilliga organisationer som engagerat arbetar för att utifrån människors behov i u-länder och i Öst och Centraleuropa hjälpa och bygga upp. Deras engagemang måste kunna tas till vara ännu mer. Ett i mottagarlandet folkligt förankrat bistånd kan vara ett sätt att fortare nå demokratimål. Ett folkligt förankrat bistånd har också stora förutsättningar att nå kvinnor och barn, som är de mest utsatta. Herr talman! Jag är väl medveten om att det finns många fallgropar i ett rörelseinriktat bistånd. Men jag vet att det också har många fördelar just därför att det kan ta till vara den enskilda människans engagemang, kunskaper och intresse. Det är viktigt att alla kanaler utnyttjas i biståndsarbetet. Här kommer bl.a. också FN in i bilden. För ett litet land som Sverige är det naturligt att arbeta multilateralt genom FN. Ett sätt för FN att återvinna förlorad respekt är att satsa extra på utvecklingsinsatser, flyktingfrågor, miljö och biståndsarbete för kvinnor och barn. Även om FN Mexiko, Köpenhamn och Nairobi och antog resolutioner, proklamationer och deklarationer, är kvinnan i världen i dag långt ifrån jämställd. Det är viktigt att för ett framtidsperspektiv satsa på kvinnorna nu. Det kan man göra genom att arbeta för att kvinnorna skall få sina rättigheter tillgodosedda i både familje och samhällsliv, tillgång till utbildning, inkomster och karriär, sjukvård, hälsovård och reellt inflytande på beslut, som berör deras egen tillvaro. Kvinnor skall ha den självklara rätten att äga jord, att ha ett avlönat arbete och rätt att uppta lån. En av vårt lands uppgifter i FN och i andra internationella sammanhang måste vara att påverka ländernas regeringar till att vidta åtgärder så att kvinnornas personliga och politiska rättigheter respekteras. Om man inte lyssnar på kvinnorna, som står närmast jorden och livet, kommer ingen hållbar utveckling till stånd. Det är min fulla övertygelse. Det är dags att inse att kvinnorna i dag har den viktigaste rollen om vi vill leva på en rimligare jord. Det är också viktigt att FN har kvar och vidareutvecklar sin betydelsefulla roll som koordinator i det multilaterala hjälparbetet vid t.ex. katastrofer, då olika länders och internationella organisationers insatser måste samordnas. FN måste utveckla sitt preventiva arbete och i tidigt skede identifiera signaler om hungersnöd, krigsrisk och epidemier av olika slag. Det är en viktig fredsbevarande uppgift. FNs roll vid katastrofsituationer kommer förhoppningsvis att vara ett viktigt led i de beslut som tas för att effektivisera verksamheten på det området. Det är bra att Sverige finns med där och kan agera. Det måste vara ett naturligt inslag i FNs konferens för mänskliga rättigheter 1993 och befolkningskonferensen 1994 att lägga stor vikt vid sådant som kan belysa åtgärder för att förbättra kvinnornas politiska, civila, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Det är ett jämställdhetskrav, herr talman.

Herr talman, ärade ledamöter! Jag vill först beröra en ordningsfråga. Rubriksättningen för mitt tal, Internationella frågor, står kammarkansliet för. Jag har inte påverkat placeringen under den rubriken. Svensk rätts europeisering är den största förändringen inom den svenska rätten sedan 30 40 år sedan, har visat sig ha konsekvenser som få anade före 80-talet. I början hade ratificeringen av Europakonventionen föga verkan i Sverige. Innan konventionen ratificerades skedde en grundlig genomgång i regeringen och riksdagen av dess olika artiklar, men det befanns att svensk rätt på alla punkter uppfyllde konventionens krav, utom vad gäller religionsfriheten. Det fanns därför inte behov av att förändra någon lagstiftning. Till sitt innehåll var konventionen redan svensk rätt. Under 80-talet kunde konventionen inte längre hållas borta, även om många försök gjordes. Konventionen åberopades och diskuterades och användes vid pläderingar i rättssalarna, och svenska klagomål till europeiska kommissionen i var Sverige i förhållande till invånarantalet den europeiska stat som drabbats av flest klagomål över huvud taget. Europakonventionens betydelse är något som vi alla måste ta till oss. Den som sett ljuset är Sten Heckscher. Nydemokrati kommer att gå i spetsen för att sprida kunskap och ljus över dessa frågor som är viktiga för oss alla. Med tanke på Europakonventionens betydelse för EG och det faktum att Sverige biträtt konventionen är det både nödvändigt och möjligt för våra myndigheter att som viktigt underlag för sitt beslutsfattande beakta Europakonventionens text. Sker det inte, ökar risken för att den svenska staten får sitta på de anklagades bänk i Strasbourg. För att genomföra detta rent praktiskt krävs en kompetenshöjning hos de svenska myndigheterna och materiellt sett ökad kompetens hos de svenska domstolarna. Det har gjorts gällande på grundval av de danska erfarenheterna att det för Sveriges del kommer att behövas tusen jurister i Bryssel. Inom justitiedepartementet har man låtit förstå att 300 jurister måste tillkomma i departementet. Det är av vikt att detta arbete och rekryteringen kommer att ske på rätt sätt. Jag är den förste att beklaga att detta arbete har försummats. Jag vill avslutningsvis med detta inlägg göra regeringen och riksdagen uppmärksamma på den utveckling som nu sker med en rasande fart inom den svenska rättens område och att man nu bör inse Europakonventionens betydelse för mänskliga rättigheter även för Sveriges del.

Herr talman! I dag vill jag dryfta barnens situation i världen. Dostojevskij uttrycke sig så här om barn: ''Om barns lidande är tänkt att utgöra summan av det lidande som är oundvikligt för att sanningen skall segra, så vill jag ge en varning: Det är inte säkert att sanningen alltid är värd ett sådant pris.'' Barns lidande förknippas oftast med fattiga länder, med länder utsatta för krig, naturkatastrofer och oroligheter, eller så förknippas barns lidande med diktatursystem. Men jag skall nu förknippa barns lidande med ett rikt land, ett land i fred, ett land som har en nyckelroll som en demokrati med ledande position i världen. Jag tänker på USA. Jag tänker på de barn, tonåringar, som på senare tid dömts till döden i USA, trots att de varit under 18 år, när brotten begåtts. Jag tänker på mer än 90 dödsdömda tonåringar i Amerika sedan 1970-talet, många ungdomar som fått dödsstraff bl.a. på grund av brist på vårdplatser. Uppgifterna är hämtade ur Mot denna bakgrund måste Sverige fortsätta att arbeta för att dödsstraffet avskaffas i världen och fortsätta att i bilaterala kontakter med USA ta upp det omoraliska och oacceptabla i att utdöma dödsstraff för barn. Självklart anser centern också att Sverige bör ta initiativ till att dödsstraff upphävs överallt i världen och till en FN-studie, som utvärderar eventuella preventiva effekter av dödsstraffet. Det kunde vara en väg att gå fram för att bli av med dödsstraffet. Herr talman! När skall kurdiska barn få uppleva trygghet och säkerhet, få leva utan förtryck och diktatur? Den frågan är vi många som ställer oss. Oberoende av om kurdiska barn vuxit upp i Turkiet, Iran eller Irak har de alltför ofta förvägrats sina mänskliga rättigheter, sin rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd, medbestämmande och respekt. Vi minns alla de kemiska bombningarna över Halabja, Iraks raserande av nära fyratusen kurdiska byar, som ledde till stora flyktingströmmar till Iran och Turkiet. Vi minns Kuwaitkriget och alla flyende, sjuka och svältande barn. Nu när kurderna åter börjar bygga upp sina gamla byar i norra Irak hotas deras liv och existens igen, inte bara från Saddam och Bagdad utan också från turkiskt flyg. Från olika håll anfaller fienden och skapar nya flyktingvågor. Enligt uppgifter jag fick i början av veckan är ytterligare ca 250 000 kurder på flykt. De flyr undan Turkiets bombningar i norra Irak. Turkiet skall, enligt samma källor, ha använt napalm inne på irakiskt område. Kurder flyr också från hotet av nya irakiska angrepp mot kurdiskt område i norra Irak, den s.k. fria zonen. Enligt min och centerns mening måste vi nu från Sveriges sida begära besked om napalmbombningarna från Turkiet och högljutt protestera över de turkiska bombningarna, något som Tyskland redan lär ha gjort. Vi måste också diskutera och planera och ha en beredskap inför eventuella nya irakiska attacker mot kurderna i vinter. Herr talman! När får de sahariska barnen uppleva ett fredligt Västsahara? När får de lämna flyktinglägren i Algeriet, där de fötts eller bott i över 16 år? Enligt FNs fredsplan skall en folkomröstning hållas i januari nästa år. Nu krånglar Marocko och kung Hassan igen, trots att FN-observatörer redan är på plats för att övervaka det eldupphör som Marocko, befrielserörelsen Polisario och FN kommit överens om. Från svenskt håll behövs påtryckningar mot Marocko, så att fredsplanen blir respekterad och kan genomföras. Dessutom behövs en beredskap, så att vi kan bidraga från svenskt håll med valövervakning, hjälp med valadministration, transporter m.m. När det gäller de palestinska barnens svåra situation, bl.a. på de ockuperade områdena, vill jag instämma i mycket av det som Viola Furubjelke framhöll. Själv hade jag anledning att besöka Västbanken i somras, och jag såg de besvärligheter som de palestinska barnen i dag utsätts för, i likhet med vad de judiska barnen tidigare har utsatts för. Vi måste reagera i alla situationer. Barnslavar, barnarbetare, gatubarn, handikappade barn, flyktingbarn, krigsbarn. De är allas vårt ansvar. FNs konvention om barns rättigheter är ett ovärderligt tillskott i arbetet för barns rättigheter i samhället. Nu måste Sverige i såväl bilaterala som multilaterala kontakter påverka så att samtliga stater erkänner sin respekt för konventionens mål och intentioner. Jag vill avrunda med mitt inledningscitat: ''Om barns lidande är tänkt att utgöra summan av det lidande som är oundvikligt för att sanningen skall segra, så vill jag ge en varning: Det är inte säkert att sanningen alltid är värd ett sådant pris.''

Herr talman! Välkända framgångar i kampen för mänskliga rättigheter har uppnåtts och också berörts i dagens debatt. Uppslutningen om de mänskliga rättigheterna är fortfarande i alltför stor utsträckning en läpparnas bekännelse. De instrument som finns för att vaka över efterlevnaden är alltjämt bräckliga och trubbiga. Det krävs att världssamfundet sätter in betydligt större kraft och resurser för att åstadkomma en effektivitet i verksamheten för mänskliga rättigheter -- MR. Det är hög tid att det utses en High Commissioner för MR i likhet med vad som finns för flyktingverksamheten. Sedan öststaterna och åtskilliga andra länder, som tidigare gjort starkt motstånd mot förslaget, ändrat hållning till den internationella MR-verksamheten, borde förutsättningarna för ett svenskt initiativ vara vida bättre än tidigare. En High Commissioner skulle inte bara höja statusen på verksamheten utan även ge nya möjligheter för ett mer dynamiskt arbete på detta viktiga område. Vi gläder oss åt den nya demokratiska utvecklingen i Öst och Centraleuropa, men vi bortser från de risker som finns för en nationalistisk, reaktionär och högerextrem utveckling, som framdeles kan bli en stor fara för respekten för de mänskliga rättigheterna. I en annan del av Europa finns ett land där denna utveckling länge varit en realitet, nämligen i Turkiet. Den politik som landets högerregering för, är också ett bra exempel på hur man kan godkänna och ratificera alla relevanta konventioner på MR området men i stor omfattning bryta mot dem, bl.a. Det är nödvändigt att Sverige tar nya initiativ för att förmå Turkiet att uppfylla konventionskraven. Det är oacceptabelt att det finns en dubbelstandard i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter inom Europarådet. Varje medlemsland, inkl. Sverige, har ett medansvar för de allvarliga kränkningar som begås i Turkiet i kraft av den stadga som finns för rådet. I kampen för de mänskliga rättigheterna ser konservativa kretsar ofta alltför ensidigt på frågan. Det är främst de politiska fri och rättigheterna som kommer i förgrunden, medan de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna kommer i bakgrunden. Det åberopas ofta att de fattiga länderna har väldiga svårigheter att uppfylla konventionskraven. Detta går inte att bestrida. Men uppfyllandet av konventionerna är inte bara ett ansvar för det enskilda landet utan för hela världssamfundet. De rika länderna har i grund och botten huvudansvaret för att de mänskliga rättigheterna i fråga om arbete, bostad, utbildning, kultur, miljö och social välfärd inte bara blir tomma ord. Det är mot denna bakgrund det gäller att inte bara försvara enprocentsmålet i fråga om bistånd utan även att verka för en utökning av detsamma här och ute i världen. Ekonomiskt stöd till Öst och Centraleuropa får, enligt min mening, inte tas från u-landsbiståndet. Inte heller vår flyktinghjälp får ta i anspråk biståndsmedel till u-länderna. Flyktingströmmarna ute i världen, som uppgår till tiotals miljoner, är en följd av förföljelse och ockupationer och av krig och svält. Vi gläds åt att kampen för att avskaffa ockupationerna i Namibia, Afghanistan och de baltiska länderna krönts med framgång. Men det finns andra länder som drabbats av långvarig ockupation utan att världssamfundet och FN gjort tillräckliga insatser för att häva dem. Norra Cypern är ockuperat av Turkiet sedan 17 år, Västbanken och Gaza av Israel i mer än 23 år. Långvariga ockupationer har också drabbat andra länder. Tibet har ockuperats av Kina, Östtimor av Indonesien och delar av Cuba av USA. Det är hög tid att opinionen och världssamfundet sätter in sin kraft för att få slut på dessa folkrättsstridiga ingripanden. Sverige måste ta initiativ i FN till en avveckling av alla främmande ockupationer. Detta bör vara en huvuduppgift under 1990-talet, som skall vara ett folkrättens årtionde. Det är under ockupationer som de värsta kränkningarna av mänskliga rättigheter sker. Det är utländska ockupationer som alstrar de största flyktingströmmarna. En generös och human flyktingpolitik är internationell solidaritet i praktisk handling. Regeringsbeslutet den 13-december 1989 om inskränkningar i möjligheterna att få asyl i Sverige måste upphävas. Det måste bli ett generellt verkande beslut, liksom 13 decemberbeslutet var och är det. Det får inte bli en långhalning med undersökning av land för land. Det är inte rimligt att ha olika praxis för olika länder vid olika tider. De med tiden allt kraftigare anmärkningar som riktats mot Sverige från FN-kommittén mot rasdiskriminering för att inte lagstifta i enlighet med konventionen är viktiga att reagera på, inte minst med tanke på Sveriges trovärdighet i internationella sammanhang. I ett nytt betänkande från JK Hans Stark har framlagts förslag som på ett effektivare sätt kan straffrättsligt beivra den organiserade rasdiskrimineringen. Jag uppmanar regeringen att snarast framlägga förslag som tillgodoser berättigade krav på en aktiv bekämpning av rasism och främlingsfientlighet i vårt land, även när det gäller lagstiftning mot rasdiskriminering inom arbetslivet. Rasismen måste bekämpas på alla områden. Allt detta behövs för att skapa bättre förutsättningar för att bekämpa de förtäckta, dolda rasfördomarna, som är mycket farliga och förrädiska. Till syvende och sist är det du och jag som aldrig får vara tysta var än det smygande giftet sprids.

Herr talman! På sex minuter hinner man inte ta upp allt som man skulle vilja ta upp.

Många flyktingförläggningar i vårt land har utsatts för terrorattacker. Högerextrema partier gick framåt i årets skolval. 1987 ansåg 44 % av svensk ungdom att invandringsbestämmelserna borde bli strängare. Nu, tre år senare, har siffran stigit till 75 %. Docent Charles Westin, som är expert på invandrarfrågor vid Stockholms universitet, säger att en kombination av faktorer ligger bakom den tilltagande främlingsfientligheten. Men den avgörande faktorn, som gett legitimitet åt främlingsfientligheten, utgörs av regeringens beslut i december 1989 om åtstramning av flyktingpolitiken. En annan viktig faktor är den misslyckade flyktingmottagningen. De långa väntetiderna, och att flyktingarna inte fått arbeta, har gjort att människor tror att flyktingarna kommit hit för att dra nytta av vårt bidragssystem. Luddiga och mångtydiga uttalanden från regeringsföreträdare om riktiga flyktingar har bidragit till att skapa den bilden hos allmänheten. Inskränkningar i asylrätten har haft oerhört negativa verkningar. Många människor med behov av skydd mot förföljelse har skickats tillbaka till sina hemländer. I flera fall har de bevisligen utsatts för ytterligare förföljelse som tortyr, eller försvunnit -- och man vet inte vad som har hänt dem. I andra fall har flyktingar med dokumenterade tortyrskador, som ändå inte har blivit trodda, försökt bränna sig till döds under utvisningsförfarandet. Men i tisdags kunde vi glädjande nog konstatera att statsrådet Friggebo meddelade att det nu är de regler som gällde före den 13 december 1989 som åter gäller. Det var min tolkning av vad hon sade, och jag hoppas att den är riktig. Det är oerhört viktigt att det läggs ökad vikt vid mänskliga rättigheter i skolundervisningen. Här kan skolan få värdefull hjälp från Amnesty International, som har tillgång till unik och synnerligen tillförlitlig information på detta område. Fortsätter de nuvarande tendenserna med ytterligare försvagning av värderingar hos vår ungdom om humanism och solidaritet med svaga och förtryckta -- ja, då går vi en mörk framtid till mötes. Frågan om invandrarverket skulle egentligen behöva en egen debatt. Verket har utvecklats till en allt större byråkratisk koloss, som slukar allt fler miljarder i anslag. Trots detta fungerar det mesta otillfredsställande. Det är helt enkelt så, att invandrarverket kännetecknas av samma typ av problem som rådde i Östeuropa -- en förstelnad, överbyråkratiserad organisation som lever sitt eget liv. Jag tror att vi måste börja tänka i nya banor när det gäller organiseringen av vårt flyktingmottagande. Behöver vi egentligen ett invandrarverk? Borde inte varje departement svara för invandrarfrågorna inom sitt område, medan en invandrarminister har samordningsansvar? Kunde inte tillståndsprövning helt föras över till regionala asylnämnder där muntligt förfarande kunde äga rum i alla tveksamma ärenden, och kunde inte kommunerna driva flyktingförläggningar? Även om man ger kommunerna en skälig ersättning, skulle det ändå bli billigare än att anlita herrar som Bert Karlsson. Flykting och asylfrågor och medborgarrättsfrågor är främst rättssäkerhetsfrågor och passar illa både i arbets och i bostadsdepartementet. Och framför allt: Vi måste snabbt få regler som ger asylsökande rätt att arbeta under väntetiden. Jag tror att det är nödvändigt med ett radikalt nytänkande på dessa områden. Annars kommer de nuvarande missförhållandena att spela de främlingsfientliga krafterna i händerna, och därmed utgöra det största hotet mot asylrätten. Jag undrar när vi kan vänta oss ett mer genomarbetat förslag om en bättre fungerande flyktingmottagning. Vi har nu fått veta att vi på våra bord kommer att få frågan om överprövningsnämnd. Men det räcker inte.

Herr talman! I går blev jag uppringd av en man från Skåne, som engagerat sig för flyktingar i många år i olika organisationer -- Röda korset m.fl. Han var förtvivlad. Han hade nyligen varit med då en jugoslavisk familj fick besked om att den skulle utvisas från Sverige. Han sade att det var det mest skakande han varit med om. Familjemedlemmarna rev sönder sina kläder, kastade sig bakåt och skrek ut sin förtvivlan. De hade väntat i Sverige i elva månader på att få sin dom. När de fick den blev de helt knäckta, och de är nu intagna på psykiatrisk avdelning -- och i nästa vecka skall de utvisas. Pappan är politiskt förföljd, sonen har deserterat från armén, mamman har i sonens närvaro våldtagits av jugoslavisk polis i syfte att hon skulle avslöja uppgifter om sin man. Våldtäkt anser Amnesty vara lika med tortyr. Jag känner också en ensamstående mor, som i flera år engagerat sig för två unga arabiska bröder som deserterat från militären. De har varit i Sverige i över tre år och väntat otåligt på besked. Nu har de också fått besked om avvisning. Tre år av sina unga liv har de tillbringat i sysslolöshet och i orolig avvaktan på beslut. Situationen har gjort dem rastlösa och ångestfyllda. Den ensamstående modern har varit ett stort moraliskt stöd för dessa pojkar under den tid de har vistats i Sverige. Jag tog de här två exemplen för att visa på några som har gjort insatser. Men det finns otroligt många svenska medborgare som har engagerat sig för flyktingar här i landet. Det kan man knappast tro när man läser tidningar och tittar på TV. Där får vi snarare se hur främlingsfientliga inställningar kommer till uttryck. I stället borde vi få se ansiktena på de människor som engagerat sig för flyktingarna, för de gör heroiska insatser. Men det är främlingsfientlighet som är skrämmande och som kittlar journalister och sensationslystna läsare. Det har blivit mera opportunt och rumsrent att uttala sig negativt om invandrare. Jag vill i detta sammanhang nämna den kampanj som pågår i Göteborg mot byggandet av en moské. Den kampanjen är rent förfärlig, och den strider mot religionsfriheten i vårt land. Jag kan inte annat än se den kampanjen som uttryck för främlingsfientlighet. Jag vet att också Torgny Larsson kommer att ta upp den här frågan och utveckla den vidare. Jag tycker det är angeläget att vi reagerar mot den här typen av yttringar. Jag skulle önska att vi oftare fick se och höra talas om människor som engagerar sig för flyktingar. Då skulle kanske sådana humanitära värderingar i större utsträckning sprida sig till våra ungdomar. Valresultatet i skolorna hade då kanske inte blivit att eleverna i sådan stor utsträckning röstat på ytterlighetspartier som också för fram främlingsfientliga åsikter. I valrörelsen fick jag många gånger frågan om vi i folkpartiet vill att det skall komma fler flyktingar till Sverige. Nej, naturligtvis inte, svarade jag. Vi önskar inte att människor skall behöva fly från sina länder, tvärtom. Det bästa är naturligtvis om människor kan bo kvar i sina hemländer. Men situationen är ju inte sådan i världen, utan i stället är miljontals människor på flykt. Vi har som land förbundit oss i konventioner att ge asyl till människor som är politiskt förföljda i sina hemländer. Vi har råd att vara solidariska mot dem som har det svårt. Vi måste få en humanare flyktingpolitik, och det har vi hävdat länge från folkpartiets sida. Det betyder inte att vi skall släppa in vem som helst, men vi skall ta emot dem som är politiskt förföljda. Vi måste också lämna den politik som infördes vid Lucia år 1989. Den politiken har vi i folkpartiet tidigare vänt oss emot, och regeringsförklaringen har gjort klart att det skall bli en ändring på den punkten. I en humanare flyktingpolitik ingår också rätten till arbete, rätten att få snabbare beslut och inte behöva gå här i åratal och vänta i oro. Naturligtvis kan vi i Sverige inte ta emot alla flyktingar. Vi måste också verka för att andra rika länder påtar sig sin del av ansvaret. Inte minst i Europa bör man ha en större förståelse för de fattigaste länderna och hur man skall lösa flyktingfrågan. För att minska människors behov av att fly är det viktigt att vi håller fast vid vår biståndspolitik och att vi verkar för att andra industriländer också ställer upp med större bistånd än i dag. Det är också angeläget att vi ser till att konflikter av den typ som Daniel Tarschys tog upp här i dag, han pekade på Jugoslavien och de forna öststaterna, löses på ett annat sätt än genom vapen. Vi måste satsa på att lösa konflikter på fredlig väg.

Herr talman! Under de senaste åren har invandrarfientligheten och rasismen ökat på ett mycket oroväckande sätt i vårt land. Inte minst skolvalet gav besked om att många ungdomar har fallit offer för dessa stämningar. Det vi för några år sedan trodde var en liten obetydlig grupp fanatiker som inte har lärt någonting sedan 30-talet, utgör nu många människor som av olika skäl är fientligt inställda till invandrare, flyktingar och dem som har en avvikande bakgrund. Denna inställning tar sig många olika uttryck. Då det gäller det svenska u-landsbiståndet säger man att vi inte skall stödja fjärran länder och folk som bor långt bort från Sverige, utan främst dem som bor nära oss, precis som om solidaritet och rättvisa har att göra med avståndet från vårt land, antalet mil härifrån. Då det gäller invandrar och flyktingpolitiken vill man kraftigt begränsa invandringen samtidigt som man sprider fördomar om människor med annat utseende och ursprung och dessa människors kultur. Det är nu nödvändigt att vi börjar granska vad denna rasism och invandrarfientlighet står för och innebär. Det är nödvändigt att vi ingående analyserar dess orsaker och följderna av om det inte görs något för att bekämpa den. Som Ingela Mårtensson nyss sade pågår det i hennes och min hemstad Göteborg en kampanj emot den invandrargrupp som utgörs av de där boende muslimerna, vilka länge velat bygga en moské. Det är naturligt att dessa människor vill kunna utöva sin religion i en för ändamålet lämpad byggnad, även om de för oss kan förefalla en smula annorlunda och har en avvikande uppfattning. Men om detta har stått en seg och utdragen strid där många fördomar har vädrats om människor med annat ursprung och med annan kultur och religion än den egna. I de fall man inte sagt blankt nej till ett moskébyge, har man menat att den kan byggas på någon annan plats än i den egna stadsdelen. Den kan väl byggas i centrala Göteborg, men inte här på Hisingen, sade en person som jag talade med. människor protesterat i en namninsamling. Ledaren för denna namninsamling säger som svar på frågan om han inte är för religionsfrihet att denna i så fall bör vara geografiskt begränsad. På Hisingen skall vi inte ha någon religionsfrihet, säger han. För att ytterligare sätta press på myndigheterna har nu Hisingens kommunalförening, som står bakom denna aktion, beslutat ställa upp i söndagens kyrkofullmäktigeval, eftersom man protesterar mot att församlingen och dess präster vill värna om religionsfriheten. Just i dag har man inbjudit kommunstyrelsens ordförande, stadsdelsnämndens ordförande, biskopen och kyrkoherden till ett möte om den här frågan och vill ställa dem mot väggen. Enligt Göteborgs-Posten säger kyrkoherden i församlingen att den kampanj som moskémotståndarna i Hisingens kommunalförening driver påminner om 30-talets Tyskland. Främlingsfientlighet går stick i stäv mot en kristen människosyn, säger han. Jag skulle vilja tillägga att den strider mot den humanism i vår samhällssyn som präglat vårt land under mycket lång tid. Jag ringde honom för en timme sedan och frågade honom om han stod för de ord jag nyss läste upp. Ja, jag står för varje ord som stått i Göteborgs Posten och i tidningarna, sade han. Det som är skrämmande är att det är så många olika slags människor från olika samhällsgrupper som fallit offer för dessa strömningar i tiden. En person sade enligt samma tidning: Religionsfrihet är ett öknamn på någonting vi inte kan acceptera. Det är nu nödvändigt att alla goda krafter hjälps åt att bekämpa den främligsfientlighet som nu visar sig alltmer tydligt. Det är nödvändigt att människor och organisationer i praktisk handling värnar om religions och föreningsfrihet. Vi måste stödja de partier och krafter som vill värna synen på alla människors lika värde. Det är naturligt att invandrar och flyktingfrågor lätt väcker starka känslor. Det har de gjort länge, och de kommer säkert att göra det även i framtiden. Den gamla regeringen lade fram en proposition om aktiv flykting och immigrationspolitik. Den innebar förslag till förbättringar jämfört med nuvarande lagstiftning. Mycket viktigt var förslaget om en strategi inriktad på att angripa orsakerna till flyktingströmmarna liksom försöket att finna tydliga asylregler och önskan om att öka flyktingkvoten. Nu har den nya regeringen dragit tillbaka propositionen. Jag utgår ifrån att det snart skall komma en ny i stället. Det som nu är särskilt angeläget är att regeringens beslut av den 13 december 1989, då reglerna för asylrätt kraftigt skärptes, snarast upphävs. Det är också nödvändigt med en intensifierad informationsverksamhet och opinionsbildning så att den ökade främlingsfientligheten och högerextremismen så snabbt som möjligt undanröjs.

Herr talman! Inte i något annat fritt land har vi kunnat bevittna en så stor utbredning av den offentliga makten som i Sverige. Det har skett en politisering över hela linjen, oftast då i demokratins namn. Men har detta verkligen inneburit att de enskilda människorna fått ett större inflytande? Nej, snarare tvärtom. De enskildas intressen har kommit i bakvatten. De enskilda människorna har fått allt svårare att kunna hävda sig mot den offentliga maktens anspråk. Ett tecken på detta har vi inte minst i Alvar Alvgard, mannen som dock, får vi hoppas och enligt vad som försports i dag, äntligen kommer att vederfaras den rättvisa som han under så lång tid kunnat ställa krav på. Det blir den nya borgerliga regeringens uppgift att med lagens hjälp stärka människornas fri och rättigheter. Vår uppgift blir att öka medborgarnas rättssäkerhet, öka medborgarnas möjlighet att påverka de beslut som fattas. Detta är nödvändigt för att stärka demokratins livskraft. Därmed kan vi också leva upp till det som bl.a. min lärofader en gång i tiden, Gunnar Heckscher, med emfas brukade framhålla: Det är varje generations uppgift att vinna demokratin på nytt. Regeringsförklaringen tar upp några konkreta frågor. Den ena gäller skyddet för äganderätten, som skall skrivas in i grundlagen. Det sägs att regeringen avser att tillsätta en utredning för att lägga fram förslag om detta. Som Bertil Fiskesjö så riktigt påpekat i en artikel i Svenska Dagbladet är det inte så lätt att skriva in äganderätten i en fri och rättighetsförklaring och ge ett effektivt grundlagsskydd. Det kan gärna bli en portalparagraf som alla bugar vördnadsfullt inför, men som det i själva verket blir relativt lätt att kringgå. Vi har sett rätt många exempel på detta. För egen del tror jag att enda sättet att komma till rätta med detta är att ställa krav på kvalificerade majoriteter när det finns risk för att man ger sig in på områden där den enskildes rätt kan komma att kränkas. Det behövs också att man i fri och rättighetskatalogen för in ett skydd för näringsfriheten och för avtalsfriheten. En annan punkt som tas upp i regeringsförklaringen är möjligheten till ökat personval. Det skulle ge medborgarna bättre möjligheter att påverka vilka som skall representera dem. Det har aviserats att ett sådant förslag till ändring av valsystemet skall läggas fram. Här är vi inne på den gamla diskussion som gjort sig gällande sedan 1800-talets mitt, med John Stuart Mill, som förfäktade proportionalitetens princip, och Walter Bagehot som framför allt förfäktade majoritetsvalets roll i sammanhanget. Jag tror inte i och för sig att vi i detta land skulle vara mogna att gå över till ett helt nytt valsystem. Visserligen har Björn von Sydow i en artikel i Dagens Nyheter för någon tid sedan förfäktat det franska systemet med dubbla omgångar, men fortfarande med just majoritetsval i enmansvalkretsar. Där har man en andra omgång för den som inte uppnått 50 % i första omgången. Jag tror inte tiden är mogen för detta. Inte heller tror jag att man kommer att vara mogen för att ge sig in på t.ex. det tyska valsystemet, som jag måste säga att jag har starka sympatier för. Där har medborgarna två röster. En lämnas regionvis, där proportionalitet tillämpas, medan den andra används för enmansvalkretsar till den andra hälften av Bundestag. I och för sig skulle detta kanske vara en lämplig utväg, men jag tror väl mera på att man i så fall antingen ger sig in på den finländska modellen eller också på den belgiska, kanske med modifieringar åt det ena eller det andra hållet. Att vi ändå kommer att få en markering gör det möjligt för väljarna att kunna rösta på person och inte bara på parti. Sedan är det en annan sak, som den ärade ledamoten Hugo Hegeland har påpekat i flera inlägg i tidningar. Man kanske inte skall överdriva personvalets betydelse i den massmediernas tid som vi nu upplever. Det blir nog ändå Ingvar Carlsson, Calle Bildt, Bengt Westerberg och andra som kommer att tilldra sig det största intresset. Det kommer också att vara nödvändigt -- och den frågan kommer att tas upp i konstitutionsutskottet -- att på något sätt åstadkomma tekniska förändringar som gör det omöjligt att träda fram på det sätt som skedde i fyrstadskretsen. Där förde man under olika partibeteckningar fram de egna namn som skånepartiet ville föra fram. Det är ett oskick som man bör stävja på något sätt. Det finns många andra områden, herr talman, som det skulle vara intressant att gå närmare in på. Vi kan tala om den negativa föreningsrätten, ett område som det behöver göras någonting åt, liksom möjligheten för enskilda människor att ta initiativ till folkomröstningar. Just initiativsidan synes mig vara försummad. Även i övrigt finns en rad områden som väl skulle förtjäna uppmärksamhet, men jag hoppas att det som har kommit fram i regeringsförklaringen också skall kunna leda fram till positiva resultat, allt i syfte att stärka den svenska demokratin.

Herr talman, ärade ledamöter! Årets valresultat var omtumlande för många. Oron i den svenska valmanskåren gav ett resultat, som ingen bara för något år sedan kunde förutse. Förvisso ett memento för oss från de s.k. etablerade politiska partierna. Vårt vanliga svenska sätt att driva politik, att debattera, bl.a. i denna kammare, att lösa politiska problem och att fånga upp medborgarnas krav på förändringar har fått en rejäl örfil av de svenska väljarna. Vi har därför all anledning att fundera över de politiska arbetsformerna, bl.a. riksdagens roll i den politiska vardagen. Valet gick illa för folkpartiet liberalerna, men jag är självfallet ändå nöjd med att Sverige fått en ny regering, som enligt regeringsförklaringen är beredd att föra en liberal politik. Dock finns det orosmoln som tornar upp sig. Det har nämnts tidigare i debatten. Årets val blev också ett val där grundläggande värderingar ifrågasattes -- som respekt för alla människors lika värde, som tolerans inför oliktänkande och som absolut rättssäkerhet för alla. Detta är för mig klassiska, humanistiska -- och för den delen liberala -- principer som ett demokratiskt samhälle alltid med kraft måste slå vakt om. Den ideologiska ensidighet som präglat det socialdemokratiska Sverige får nu inte bytas ut mot intolerans och respektlöshet. Och jag tänker inte bara på synen på invandrare och flyktingar utan på samhällsklimatet i stort. Extremhögerns framgångar i skolvalen måste tas på allvar. Det sker endast med en öppen och kritisk debatt. Tystnad vore förödande! Här har vi alla ett mycket stort ansvar. Herr talman! Så till mitt egentliga ämne: behovet av en förnyelse av det svenska regionala styret. Nu sammanfogas bit för bit ett nytt, enat Europa -- utan gränser, men med allt starkare regioner. Det är därför hög tid att börja fundera över om Sveriges nuvarande samhällssystem kan fungera i det moderna Europa. Behovet av en ökande regional demokrati för att klara viktiga frågor kommer att bli stort -- som t.ex. specialistsjukvård, infrastruktur, kollektivtrafik, utbildnings och forskningsfrågor och miljöfrågor. En viktig del i en levande demokrati är att människor känner att de verkligen kan påverka. När det gäller den regionala nivån ''göms många frågor undan'' -- ett övergripande regionalt folkvalt forum saknas helt enkelt. Låt mig gå till mitt eget hemlän -- Malmöhus län. Vi har 20 kommuner, två landsting, fyra kommunalförbund, ett kommunförbund, otaliga mellankommunala samverkansorgan och bolag. Länsstyrelsen och statens övriga regionala instanser trasslar ytterligare till det hela. Den regionala röran är total. Går vi sedan över den konstlade länsgränsen till Kristianstad blir röran ännu större. I synnerhet i samband med den kommande Öresundsbron krävs nu samordning för att Skåne skall kunna hävda sig och stärka sin ställning. Herr talman! Ett sammanhållet Skåne med närheten till Själland får ca tre miljoner invånare med goda kommunikationer, mycket goda utbildnings och forskningsmöjligheter. Vi får en gemensam bostads och arbetsmarknad. Lägg därtill närheten till det alltmer dynamiska norra Ett första steg i rätt riktning -- ett mer sammanhållet Malmöhus län -- tas nu genom bildandet av ett gemensamt kommunalförbund mellan landstinget och Malmö stad när det gäller ansvaret för kollektivtrafiken. Men detta räcker givetvis inte. Jag vill därför vända mig till den nya regeringen -- trots att deninte är här i kammaren -- och i synnerhet till den nya civilministern, Inger Davidsson. Nu är det hög tid att göra något åt det regionala styret i Sverige. Jag menar då inte att civilministern skall damma av de gamla förslagen om ökad länsdemokrati med länsparlament. Tiden och utvecklingen har sprungit ifrån dessa gamla 70 talsidéer. Ett nytänkande kan inte bygga på nuvarande landsting eller länsstyrelser. Nej, jag tänker på en total nyordning med en modern författning också på det regionala planet. Ingemar Mundebo, Carl Johan Åberg och den framlidne Gustaf Petrén har funderat i liknande banor -- ett Sverige med färre regioner. En del, också i den här kammaren, hävdar att detta är en omöjlighet i vårt befolkningsmässigt lilla men ytmässigt stora land. Jag tror dessa kritiker har fel. Hur som helst har vi i de södra delarna av Sverige blivit politiskt överens om att börja arbetet med att skapa ett gemensamt Skåne, ett folkvalt skånskt parlament. Enighet har kunnat nås i både Malmöhus läns landsting och Malmö kommunfullmäktige. Flera av partierna i Kristianstads län är inne på samma linje. Självfallet måste dessa frågor lösas i samförstånd mellan våra båda län. Det är ändå min förhoppning, herr talman, att riksdag och regering stöder oss nerei Skåne, så att detta förändringsarbete kan komma i gång snabbt. Jag tror nämligen att de principer som väglett oss gäller för hela landet. Inrättandet av folkvalda regionparlament med ökade beslutsmöjligheter skulle stärka demokratin och även öka människors valfrihet. Ansvaret skulle bli synligare och makten flyttas från Stockholm till landsorten. Riksdagens makt behöver minskas, och vi riksdagsledamöter behöver faktiskt inte vara så många. Samma sak gäller de centrala verken och myndigheterna -- minskad makt och minskad byråkrati. Jag ber alltså, herr talman, att riksdag och regering låter oss få börja i södra Sverige med den här nyordningen. Jag tror att det är av oerhört stor betydelse för att vi skall få en livskraftigare och modernare svensk demokrati i det Europa som nu formas, det Europa som vi i Sverige nu är beredda att gå in i.